Herr talman! Vi har under de'senaste åren kunnat notera en större politisk aktivitet. Debatten har i större utsträck-: ning än tidigare kommit att engagera människor utanför de parlamentariska församlingarna. Det gäller främst ungdomen som också visat prov på stort kunnande, engagemang och initiativförmåga. Ibland har emellertid debatten liksom även agerandet i övrigt tagit sig uttryck som det finns anledning reagera mot, men det är samtidigt angeläget betona att det härvidlag gäller ganska små för att inte säga mycket små — grupper som spelar ut sina aggressioner . utan hämningar. I massmedia tycks man ju ibland tro att aggressivitet i politisk förklädnad har ett överlägset nyhetsvärde, ty annars är det svårt att förklara de tätt återkommande inslagen av ofta mycket begränsade gruppers aktioner. Denna slagsida i nyhetsbevakningen ger naturligtvis ett intryck av att dessa små grupper har ett stort och väsentligt inflytande. Däremot ser man sällan inslag från de stora ungdomsorganisationerna, politiska eller andra, eller från politiska aktiviteter över huvud taget som stöds av tiotusentals ungdomar, och det är väl detta förhållande som försvarsministern häromdagen ville peka på. Det är på tiden att det sägs ut att denna slagsida rimmar dåligt med kraven på en opartisk nyhetsbevakning. Det är angeläget att få en balans som bättre avspeglar det verkliga opinionsläget. Det är inte fråga om att dämpa den politiska debatten utanför de parlamentariska församlingarna, men det gäller att också ge dem möjligheter att göra sig hörda som använder sig av mindre uppseendeväckande former och inte uppträder på Sergels torg eller Norrbro som plakatbärare. Det är ju inte säkert att en sådan plakatbärare har ett väsentligt politiskt budskap, inte ens om det råkar omfattas av 15 personer. Det är dock så att det ständiga arbetet i de stora folkrörelserna har en långt större och mera långsiktig politisk betydelse. Massmedia har ett betydande ansvar för att den debatt, som förs exempelvis inom de fackliga organisationerna, i de politiska ungdomsförbunden och i kristna och ideella organisationer av olika slag, också kommer till allmänhetens kännedom, även om den inte har så dramatisk förpackning. Jag skall, herr talman, inte fördjupa mig i den långsiktiga ekonomiska politiken och inte heller ta upp så särskilt många synpunkter när det gäller budgeten utan bara beröra ett par saker som enligt min mening tillhör de mera påtagliga inslagen i den nuvarande situationen. Det är en aning överdrivet när det i årets finansplan framhålles att den ekonomiska politikens mål i väsentlig utsträckning kunde uppnås under 1968. Vi kan dock konstatera att vi inte har haft full sysselsättning. I stället hade vi under 1968 det högsta årsmedeltalet under tio år i fråga om arbetslöshet. I genomsnitt var drygt 40 000 arbetslösa under 1968, vilket innebär en försämring med 5000 jämfört med 1967. Att vi mot slutet av året fick en mera positiv utveckling förändrar ju inte totalbilden. Det finns, herr talman, inte heller någonting som talar för att det blev en jämnare inkomstfördelning under förra året. Möjligen har den tidigare utvecklingen mot ökande inkomstklyftor hål lits tillbaka genom den långsammare inflationstakten, men någon utjämning har det knappast varit fråga om. Herr Martinsson, som ju intresserade sig för lönepolitiken och inkomstutvecklingen, anförde synpunkter som jag delvis kan instämma i. Eftersom han talade ganska kritiskt om SACO, vill jag erinra om vad som hände 1966, när treårsavtalet gjordes upp. Då handlade avtalsverket och civilministern lönefrågorna för vissa akademikergrupper på sådant sätt att stora grupper här i landet och även jag själv reagerade. Den uppgörelse som då träffades var av den karaktären att den stämde dåligt överens med de uppgörelser som andra och långt större grupper hade träffat på ett tidigare stadium det året. Alldeles utan inflytande har regeringen sålunda inte varit och är inte heller. Vidare kan vi konstatera att kommunalskatterna har fortsatt att stiga mycket kraftigt samt att vi under budgetåret 1967/68 har haft en ökning av de indirekta skatterna i förhållande till de direkta. Om det nu efter valrörelsen på flera håll finns ett ökat intresse för en bättre jämlikhetspolitik, så har vi anledning hälsa det med tillfredsställelse, och jag hoppas att det intresset skall komma att prägla kommande skattereformer, socialpolitik och näringspolitik. Inom centern hoppas vi naturligtvis på ett mera aktivt agerande av staten i egenskap av arbetsgivare i syfte att åstadkomma en bättre inkomstutjämning och äntligen få bort dyrortsgrupperingen. Man måste göra något åt de tunga kommunalskatterna, som för 90 procent av svenska folket betyder mer än den statliga skatten. Vi har under flera år föreslagit reformer, som skulle lätta skattebördan för i första hand låginkomstgrupperna, och vi återkommer även i år och anger riktlinjer för dylika reformer. Likaså har vi förordat att den allmänna pensionsåldern sänkes från 67 till 65 år. Det är ju en viktig jämlikhetsfråga, och vi har uppställt den som en angelägen reform. Eftersom herr Hedlund uppehöll sig ganska utförligt vid den frågan skall jag här inte orda mer om den. I en replik påpekade herr Wedén emellertid att man inte skall glömma — jag förmodar att han menade på centerhåll — vikten av att förbättra pensionerna för dem som nu uppbär folkpension. Jag vill då erinra om att centern var det parti som först av alla krävde förbättringar av folkpensionerna efter 1968 i takt med standardstegringen. Vi har också förordat extra tillskott till dem som har ingen eller ringa ATP. Vi har givit klart besked om att det inte får vara ett antingen-eller utan ett både-och. Herr talman! Efter detta skall jag ta upp några synpunkter på arbetsmarknads-, lokaliseringsoch näringspolitiken. Vi har alltjämt en mycket stor arbetslöshet, även om situationen på arbetsmarknaden nu har förbättrats något. I januari hade vi sålunda 56 000 arbetslösa och därtill många tusen sysselsatta i beredskapsarbeten, i omskolningsverksamhet o. s. v. Detta är en hög siffra även i betraktande av att januari säsongsmässigt är den svåraste tiden på året. Men vad jag framför allt vill peka på är den ogynnsamma regionala utvecklingen.

Arbetslösheten är oerhört ojämnt fördelad över landet. Jag vet att det även på andra håll än i skogslänen finns problem, men de är ändå mest utpräglade i dessa län. I norrlandslänen låg arbetslösheten i januari 1800 personer över motsvarande siffra under januari 1968. Arbetskraftsundersökningar har visat att arbetslösheten i skogslänen i november uppgick till 4 procent mot 2 procent i hela riket. Samma undersökning visar också att det i första hand är den äldre arbetskraften som har det svårt. Hela 45 procent av de arbetslösa var i novemberundersökningen över 55 år. Norrlandslänen och skogslänen i övrigt har något som jag tycker kan liknas vid en permanent lågkonjunktur. Man får inte förundra sig över att pessimism och en känsla av otrygghet sprider sig i en sådan situation. Det är ju främst ungdomar som flyttar bort, varigenom åldersfördelningen blir skev och serviceunderlaget tunnas ut — det gäller både den service som samhället skall svara för och den kommersiella servicen. Denna utveckling kommer, om den inte hejdas, att vålla stora problem både i skogslänen och i storstadsregionerna. Det vore allvarligt om man inte skulle inse detta. Här är ett problem, som måste tillmätas den allra största betydelse i jämlikhetsdebatten och jämlikhetssträvandena. Det är lätt för centern att konstatera att de lokaliseringspolitiska åtgärderna har satts in alltför sent — de kunde ha kommit tio år tidigare — och att de tilldelats alltför begränsade resurser. Detta är lätt ait säga för ett parti som under mer än ett årtionde fört fram kraven på åtgärder på detta område. Ser man nu på resultaten finner man att cirka 400 företag fått lokaliseringsstöd, för en sammanlagd summa av ungefär 680 miljoner kronor, varav 130 utgått som bidrag. För lokaliseringsmedlen har man vidtagit åtgärder som gett totalt cirka 12500 personer sysselsättning, varav 8300 inom det s.k. norra stödområdet. Jag vill gärna erkänna att det nåtts betydelsefulla resultat genom de lokaliseringspolitiska åtgärderna men vill också understryka, att det krävs väsentligt ökade insatser och att dessa brådskar. Genom den nuvarande ut vecklingen har: allt större områden av landet kommit att beröras av folkomflyttningen. Detta gäller inte alls bara i våra glesbygder utan också i åtskilliga mindre städer och tätorter, där serviceunderlaget försvagas och investeringsviljan avtar. Om man inte inom de allra närmaste åren — jag vill understryka detta — börjar en radikalt utbyggd näringsoch lokaliseringspolitik, vi kan också kalla det regionpolitik, kommer situationen såvitt jag kan förstå att bli ohållbar i stora delar av landet. Samtidigt kom "mer allt större problem att uppstå i storstadsregionernå. Vi kan redan nu se hur svårartade de börjar bli i t.ex. Stockholm. Inom skogslänen är det främst de redan tidigare etablerade mindre och medelstora företagen som visat intresse för att via lokaliseringspolitiken medverka till att skapa ökad sysselsättning. Detta är i och för sig mycket bra. Erkännas skall också att en del större företag har gjort insatser — de har bl.a. utnyttjat investeringsfonderna. Men tyvärr måste det sägas, att det är en alltför ringa del av de totala investeringsmedlen som kommit skogslänen till del, och man kan fråga sig om den politik regeringen fört på området varit särskilt framsynt. Det måste vidare ifrågasättas — och det är detta problem jag speciellt skulle vilja ta upp — om det i storindustrins direktionsrum här i landet allmänt sett finns ett tillräckligt intresse för lokaliseringspolitiska insatser. Jag utgår från att man i dessa direktionsrum inte är okunnig om alternativet ifall samhället av sociala skäl, jämlikhetsskäl, miljöpolitiska skäl etc. inte kan acceptera en fortsatt stark koncentration av närings Hiv och befolkning främst till ett fåtal större regioner. Ty vill samhället inte utan vidare acceptera denna utveckling och visar det enskilda näringslivet inte tillräckligt intresse, så kommer det bara att finnas ett. alternativ, nämligen fler statliga företag. Jag tycker att de stora industriföretagen borde kunna visa ett större intresse än hittills för att utveckla företagsamheten inom skogslänen. Självfallet är jag medveten om att fraktkostnaderna spelar sin roll i de företagsekonomiska övervägandena. Men i åtskilliga branscher kan fraktkostnaderna inte alls jämföras med de betydande kostnader som ett företag har om det är lokaliserat till en ekonomiskt överhettad region med stark överrörlighet hos arbetskraften. Det skall naturligtvis finnas företagsekonomiska förutsättningar om en industrietablering skall slå väl ut i längden — man kan inte driva ett företag med bortseende från ekonomiska realiteter. Men samhället å sin sida kan inte bortse från de stora investeringar som samhället har gjort och måste göra för att ge människor i olika delar av landet en service som tillgodoser kraven på jämlikhet. Deita samband mellan företagsekonomiska och samhällsekonomiska synpunkter, som vi på centerhåll så ofta talat om, är mycket påtagligt. Ofta är de samhälleliga investeringarna per anställd betydligt större än företagens investeringar. Det är då orimligt att bortse från sambandet mellan samhällets och företagens investeringar. Samhället kan inte ta på sitt ansvar att lämna stora delar landet åt sitt öde, eftersom detta får allvarliga konsekvenser ur miljöoch jämlikhetssynpunkt och därtill ofta leder till en betydande kapitalförstöring och dåligt utnyttjande av områdets resurser. Jag är inte någon vän av dirigering och inte heller av statsdirigering. Vad jag vill understryka är att vi på detta område lika väl som på andra områden måste ha en samverkan och en vidgad samverkan mellan samhälle och näringsliv. Detta har varit en obruten linje i centerpolitiken sedan krisåren på 1930 talet. För att åstadkomma en balanserad utveckling i stora delar av vårt land krävs nu en vidgad samverkan mellan samhälle och näringsliv om problemen skall klaras. Det förefaller mig alltså, herr talman, som om tiden nu är mogen för regeringen att ta upp överläggningar med näringslivet, framför allt med de stora företagen, för att diskutera om deras medverkan i den nödvändiga regionala utvecklingspolitiken och för att få del av företagens synpunkter. Talet om ett förtroendefullt samarbete mellan samhälle och näringsliv får inte bara bli ett tomt prat. Jag skall gärna erkänna att det från socialdemokratiskt håll, speciellt under valrörelsen, förekommit uttalanden som väl har motiverat en undran, huruvida vi är på väg mot en ny s.k. socialistisk skördetid och mot ökad dirigering. Men efter valet har det funnits en påtaglig vilja både hos statsministern och:hos finansministern att tona ned denna förkunnelse. Det borde alltså finnas möjligheter för en överläggning om samarbetets inriktning, dess former och om vilka åtgärder som behöver vidtas från samhällets sida.

Vi brukar i detta land kunna lösa ofta ganska svåra problem genom överläggningar och samverkan utan dogmatisk bindning och prestige. Det kan helt naturligt ha funnits och kommer att finnas en rädsla inom näringslivet för statlig dirigering, men det finns också anledning att betänka att man inte från samhällets sida kan stå likgiltig inför utvecklingen. Det gäller att skapa en rimlig trygghet för människor i olika delar av landet. De uttalanden som gjorts under inrikesdepartementets huvudtitel uppfattar jag som ett tecken på att man inom regeringen är beredd att sätta in större resurser på att få till stånd en mera balanserad utveckling av näringslivet och bebyggelsen här i landet. I så fall har vi från centerhåll anledning att hälsa detta med tillfredsställelse.

Vidare, herr talman, några ord om den nordiska tullunionen! Denna fråga befinner sig ännu i ett förberedande stadium, och den kräver många kompletterande utredningar innan problemen har fått en tillräcklig belysning. Det finns därför inte anledning att ta upp olika detaljer till diskussion här — så mycket mer som vi väl får tillfälle att diskutera handelspolitiken senare under denna riksdag. Det är självklart att ett vidgat ekonomiskt samarbete kan medföra fördelar för hela Norden, men det vore nog framgångens främsta hinder om man underskattade svårigheterna för vissa näringar och folkgrupper vid en nordisk tullunion.

Jag hoppas att regeringen är beredd att medverka till att både riksdag och allmänhet får en tillfredsställande information om konsekvenserna av en tullunion eller ett vidgat ekonomiskt samarbete i annan form, särskilt för industrin, jordbruket, fisket och kapitalmarknaden. Detta betyder inte att jag på något sätt är motståndare till ett vidgat nordiskt samarbete. Självfallet anser jag ett sådant vara önskvärt, och det är inte detta min invändning gäller utan att man i dag talar ganska löst om att det skall visas generositet. Det finns politiker och tidningar som för närvarande idkar sådant tal eller har gjort det under de senaste veckorna. Enligt min mening bör man först och främst klargöra för sig på område efter område vad planerna innebär. Det är väl inte meningen att man skall resonera som en inte obekant man i denna kammare en gång gjorde i Nordiska rådet: Skall man först utreda frågan om en tullunion blir det aldrig någonting. Det är med den som med äktenskapet; skall man utreda först blir det ingenting av. Jag skulle också vilja understryka att ingen av oss är okunnig om de svårigheter som jordbrukspolitiken vållar i detta sammanhang. Danmark befinner sig i en besvärlig situation och har svårt att få avsättning för sin delvis på billig kraftfoderimport baserade produktion. även om Norge, Finland och Sverige skulle ge Danmark ökat utrymme för export, skulle detta inte på något sätt kunna lösa det danska jordbruksproblemet. Norge står i en liknande situation på fiskets område: ungefär 90 procent av fisken går på export. Det har i många sammanhang — även från våra grannländers sida — omvittnats vad den svenska neutralitetspolitiken och ett balanserat svenskt totalförsvar betyder. Man har klart deklarerat vad vi också brukar säga i vårt land, att denna utrikespolitik och denna försvarspolitik inte bara är ett svenskt utan också ett nordiskt intres se. Därför bör vi inför kommande förhandlingar klart säga ifrån att vi måste upprätthålla en tillräcklig självförsörjningsgrad. I en avspärrningssituation kan vi inte lita till andra. För övrigt innebär den nedskärning av självförsörjningsgraden till 80 procent, som riksdagsmajoriteten häromåret beslöt, enligt vissa experter att ungefär en tredjedel av den totala åkerarealen i vårt land — ungefär 1 miljon hektar — skall tas ur produktionen. Redan denna omställning kommer att medföra allvarliga sociala och miljömässiga problem. Låt mig tillägga att utan en tillräcklig självförsörjningsgrad kan det i varje fall inte enligt min mening te sig lika meningsfyllt att upprätthålla ett militärt försvar som kostar fem—sex miljarder kronor per år. Även det är en synpunkt som bör beaktas i den fortsatta diskussionen.

Herr talman! I år har vi för första gången remissdebatten ett stycke in i februari, och motiveringen härför har varit att då föreligger oppositionens motioner och att man därför har större möjligheter att debattera frågorna. Ännu är emellertid inte på långt när alla oppositionens motioner tryckta, och kammarens ledamöter har därför inte haft någon möjlighet att sätta sig in i oppositionens förslag. Till skillnad från statsverkspropositionen som ligger klar på riksdagens första dag finns alltså inte oppositionens förslag tillgängliga. Men statsverkspropositionen har debatterats i över tre veckor nu — i radio, i TV, i offentliga debatter och på många andra sätt. Sveriges riksdag har emellertid hållit tyst om den, och jag tycker inte att detta experiment manar till efterföljd. Det är av vikt för den politiska debatten i landet att vi i riksdagen diskuterar statsverkspropositionen i anslutning till att den läggs fram. Ett argument är naturligtvis att man bör vänta tills oppositionen lagt fram sin alternativa finansplan och sin alternativa statsverksproposition. Men det skulle förutsätta, som herr Wedén redan har påpekat, att oppositionen på två veckor skulle framlägga ett fullständigt alternativ till det som regeringen med hjälp av hundratals tjänstemän har arbetat fram under många månader. Herr Martinsson — som jag för övrigt vill lyckönska till debuten som socialdemokratisk gruppledare; jag delar inte alltid hans synpunkter, men jag tycker att hans anförande var ett intressant inlägg i debatten — tycktes ha den uppfattningen att oppositionen verkligen skulle kunna utarbeta en fullständig alternativbudget. Han sade att vi också har tillgång till petita från de olika ämbetsverken, våra kanslier är inte så små och därför borde vi ha den möjligheten. Våra kanslier består av fyra, fem personer, och det vore väl att begära en övermänsklig prestation av oss att vi på två veckor skulle kunna utföra det som regeringen har hållit på med i månader med hjälp av hundratals tjänstemän. Men det finns en tanke som jag har fört fram tidigare från denna talarstol: Vi kan ha två remissdebatter, en i anslutning till att statsverkspropositionen läggs fram och ytterligare en när oppositionens förslag föreligger, då motionerna är tryckta och då man har möjlighet att diskutera huvudlinjerna i oppositionspartiernas förslag. Då vore det också lämpligt om regeringens ledamöter för en gångs skull frivilligt avstod från de privilegier som de har i dessa debatter. Det vore bra om för en gångs skull i denna andra remissdebatt, då oppositionens huvudlinjer skulle diskuteras och kritiseras från regeringspartiets sida, statsråden finge anmäla sig på talarlistan i vanlig ordning, under det att oppositionens huvudtalare — partiledarna — hade mnöjligheten att ingripa i debatten när som helst. Då skulle man undvika ett sådant intermezzo som vi nyss upplevde i debatten mellan herr Sträng och herr Wedén. Finansminister Sträng tyckte att det var en nackdel att folkpartiet i sin skattemotion hade tagit upp frågan om marginalskatten. Det hade centern inte gjort, och därför berömde finansministern centerpartiet, medan han klandrade folkpartiet för att vi hade tagit upp frågan om marginalskatten. Herr Wedén gjorde ett inpass och sade: »Men ni har det ju i ert program», varpå herr Sträng förklarade att han dock inte lagt fram något program ännu; »oppositionen får vänta tills programmet kommer». Nu kom jag mycket väl ihåg, att socialdemokratiska partiet i det näringspolitiska program som antogs av kongressen förra året hade tagit upp frågan om marginalskatten. Jag har detta program, men jag har det inte här i huset. Jag gick därför ned till upplysningstjänsten för att få programmet. Men det visade sig att det enda exemplar av programmet som finns i huset tillhör biblioteket, och detta exemplar var utlånat. Jag vet inte om finansministern hade hunnit före mig för att läsa på vad socialdemokraterna verkligen menar i skattefrågan. Men jag har framför mig det förslag som förelåg till kongressen, och jag är ganska säker på att kongressen inte gjorde någon ändring i det förslag som den näringspolitiska kommittén hade utarbetat. I detta förslag sägs det, att man skall sänka skatterna för de låga inkomsttagarna. Vidare heter det: »Dessutom bör justeringar av skatteskalan göras med sikte på att minska eller avskaffa progressiviteten för lägre och medelstora inkomster. Genom snabbt stigande penninginkomster förs ett växande antal inkomsttagare upp i det progressiva skiktet. Att behålla ett progressivt skatteuttag i normalinkomstlägena är ur fördelningspolitisk synpunkt omotiverat.» Man talar vidare om den aktualitet som marginalskatten fått även i läg re inkomstlägen på grund av kommunalskatternas utveckling. Det är ju så att marginalskatterna inte bara drabbar de höga inkomsttagarna. För en ensamstående blir det redan vid ungefär 20 000 kronors inkomst så att han, om han tjänar en hundralapp extra, får ge 50 kronor av denna i skatt. För gifta uppstår denna situation vid en inkomst på något över 30 000 kronor. Det är klart att detta är ett problem. Vi har uppmärksammat det. Socialdemokraterna har uppmärksammat det. De säger i sitt program att man skall koncentrera skattelättnaderna till de lägre inkomsttagarna, men de är fullt på det klara med att man måste göra någonting åt marginalskatterna för de lägre och medelstora inkomsttagarna. Vi har i vår skattemotion anvisat en möjlighet att lätta inte minst den tunga börda som kommunalskatten lägger på de lägre inkomsttagarna genom ett avdrag lika för alla på den sammanräknade statliga eller kommunala skatten. Vi föreslår därvidlag en metod som vi anser bör prövas. I övrigt borde finansministern, sedan han nu har fått reda på att socialdemokraterna faktiskt har ett program på denna punkt, liksom folkpartiet vilja göra någonting åt marginalskatterna. Herr talman! Det skulle vara intressant att utförligt kommentera herr Martinssons inlägg, men tiden tillåter inte det. Jag vill bara framhålla två saker. För det första vill jag säga att jag med stor tillfredsställelse noterade att herr Martinsson lade en sådan vikt vid hjälpen till de handikappade och påpekade att vi när det gäller jämlikhetssträvandena har ett första ansvar för handikappade människor, de som har det sämst ställt i vårt samhälle. För det andra vill jag beröra det anfall herr Martinsson gjorde på SACO. SACO är ju en facklig organisation och inte en politisk. I dess kansli och bland dess medlemmar finns representanter för alla de politiska partierna, också för herr Martinssons parti, så jag tror inte man kan göra en politisk vattendelare mellan socialdemokratin å ena sidan och SACO å den andra. Jag skulle för övrigt bli förvånad om de ganska många socialdemokrater som är SACO-medlemmar skulle kunna acceptera det. Herr talman! Jag tror att det är två huvudfrågor som intresserar de vanliga människorna under den närmaste framtiden, och det är den enskilda människans ställning och inflytande som konsument och den enskilda människans ställning och möjligheter till inflytande i produktionen. Jag skall i detta sammanhang bara ta upp frågan om konsumentens ställning. Den har blivit så brännande aktuell och förekommer nästan dagligen i debatter. Vi har ju ansett att marknadshushållningen är den bästa metoden att distribuera varor. Vi har sagt att genom ett fritt konsumtionsval är det ytterst konsumenten som dirigerar produktionen. Vi har sagt att detta gäller under vissa bestämda förutsättningar, nämligen att det finns konkurrens i samhället, att inte monopol och karteller håller priserna uppe, att det inte finns för stora inkomstskillnader i samhället — i så fall snedvrids produktionen — och att man har en ramhushållning där inte minst miljöfrågorna spelar en stor roll. Men nu kommer man med argument mot marknadshushållningen. En hel del av dessa argument, som visar vilka svårigheter konsumenten har i dagens samhälle, tycker jag är mycket vägande och förtjänar att allvarligt diskuteras. Man påpekar t.ex. att den tekniska utvecklingen har gjort det mycket svårare för konsumenten att skaffa sig det inflytande som han eller hon bör ha för att en ramhushållning skall kunna fungera tillfredsställande. Man pekar på den ökade företagskoncentrationen och det förhållandet att varaktiga konsumtionsvaror som bilar och hushållsmaskiner blir så invecklade tekniskt att konsu menten har svårt att bedöma kvaliieten och vad som kan vara ett skäligt pris. Detta är frågor som bör tas upp till en allvarlig debatt. Men så finns det vissa debattörer som har förläst sig på den amerikanske ekonomen Galbraith och som frankt förklarar att konsumenten inte har någon som helst valfrihet för närvarande. Han är helt dirigerad av skumma företagsintressen. Galbraith menar, säger man — man överdriver hans framställning -— att det finns en liten grupp bestämmande inom företagen, den s.k. teknostrukturen, som har gjort sig oberoende både av ägarna och av konsumenterna. Att man har gjort sig oberoende av ägarna är ju intressant ur socialistisk synpunkt; enligt den uppfattningen skulle det alltså göra detsamma om det var staten eller enskilda som ägde företagen. Men man har gjort sig oberoende också av konsumenterna, säger dessa debattörer, därför att man genom reklamen och marknadsföringen har möjlighet att bestämma vad konsumenten skall efterfråga, och därmed faller ju hela det fria konsumtionsvalet bort.

Men det visar sig ju att det inte heller är någon särskilt bra metod. I Sovjetunionen, där man har försökt den, går man nu steg för steg från denna, eftersom det har visat sig att ett socialistiskt system i den tappningen inte kan fungera i ett samhälle och i en ekonomi som har nått över en viss miniminivå av industriell utveckling. Man har upptäckt att man måste ha in vinstbegreppet i den sovjetryska ekonomin, eftersom det är den enda riktiga mätaren på effektivitet. Socialdemokraterna försökte under valrörelsen ge det intrycket, att om det nuvarande systemet har sina nackdelar när det gäller konsumentens ställning och när det gäller löntagarens ställning och trygghet i arbetet, så skulle det hela på något underligt sätt bli alldeles bra, om bara staten fick ta hand om det hela. Man fick ett intryck av att det enskilda näringslivet hade misslyckats på vissa punkter, och därför måste staten gripa in; om staten gör det, går det bra — det var före Duroxw?” tid. Jag tror det är nyttigt att man gör klart för sig att lösningen inte är så enkel. Det finns två författare som flitigt åberopas av socialdemokraterna och som jag skulle: vilja inkalla som vittnen i detta fall. Den ene är Fagerberg, vars bok »Dialog i det fria» är mycket intressant, och den andre är Servan-Schreiber, som har kommit att framstå som regeringens specielle talesman i sådana frågor. Både Fagerberg och Servan-Schreiber varnar mot sådana felslut, att socialisering eller ett ökat statligt inflytande utan vidare skulle lösa problemen. Fagerberg säger på några sidor, som för övrigt statsministern hänvisade till i remissdebatten i höstas, att idealiteten snart ebbar ut efter en socialistisk revolution och ersätts med byråkrati och tröghet. Han säger: »Ingen allvarlig observatör har mig veterligen varit infogad i vår största socialistiska organisation, försvaret, utan att gripas av förakt för den slapphet, ineffektivitet och vanvård av människomaterialet han möter. SJ och de andra statliga bolagen har inte utmärkt sig för framsynthet, uppslagsrikedom och effektivitet, och inte heller de s.k. allmännyttiga företagen.» Herr talman! Det är herr Fagerberg som får stå för de här omdömena. De är inte mina. Servan-Schreiber har också en hel del att säga. på detta område, och han är inte mildare än Fagerberg, men jag skall inte citera honom på denna punkt. Han har däremot en hel del att säga om effektiviteten i en marknadsekonomi som fungerar inom en ramhushållning. Han säger att en sådan marknadsekonomi har sin givna begränsning, men när det råder effektiv konkurrens, kan marknaden ge tydligare utslag än en väldig datamaskin som betjänas av övermänniskor. Han fortsätter: »Marknaden ger uttryck åt konsumenternas behov, reglerar investeringarna i enlighet med efterfrågan och produktionskostnaderna och bestraffar de ineffektiva affärsmännen och de onödiga produkterna.» Det senaste påståendet kan synas överdrivet. Man kanske påminner sig den stora tonårsmässan, där man tyckte att det förekom en hel del onödiga produkter. Men där kom ju också en konsumentreaktion från de unga konsumenterna själva, som sade ifrån att de inte ville acceptera denna inriktning av produktionen. Det var en sådan reaktion som kom från det håll den skail komma från, nämligen konsumenterna själva. Däremot tror vi inte att det finns några samhälleliga organ som kan avgöra vad som är nödvändiga och icke nödvändiga produkter.

En elit, som anser sig känna sanningen, tror sig ha rätt att påtvinga alla sin egen smak.» Så långt Servan-Schreiber, som jag tycker att man på socialistiskt håll skulle ha en viss anledning att lyssna till. Han säger också att Renaultkoncernen kontrolleras av konkurrensen med Citroéön och Volkswagen oändligt mycket mer effektivt än av »förmyndaren», ett industridepartement. Herr talman! Sådana här citat från två av socialdemokraternas stora profeter brukar man inte höra anföras av socialdemokrater. Jag tycker därför att vi kan få en viss balans i den politiska diskussionen genom att inte bara ta fram ensidiga uttalanden som kan användas till försvar för den socialdemokratiska regeringen, utan också dessa utan tvivel mycket kritiska uttalanden. Jag tror ati en debatt i de här frågorna mår väl av att båda sidorna kommer fram. Konsumentens ställning i ett högt industrialiserat samhälle är en stor och avgörande fråga, som kräver en seriös diskussion. Statsminister Erlander har efterlyst en sådan seriös diskussion i en artikel i Affärsvärlden/Finanstidningen, men han rycker i samma artikel undan förutsättningarna för diskussionen genom att påstå att de liberala politiska dogmerna — som han säger — tycks gå ut på att förvandla hela samhället till en gigantisk tonårsmässa. Detta påstående av statsministern kan knappast karakteriseras som en riktig beskrivning av den socialliberala politiken och kan inte göra anspråk på att vara politisk konsumentupplysning av någon särskilt hög kvalitet. Herr Wedén har i olika sammanhang bemött detta, men jag tror det är viktigt att slå fast, att den liberala ramhushållningen kräver ett aktivt samhälle, som driver en god ekonomisk planering, som för en ekonomisk politik som gagnar full sysselsättning, ekonomisk tillväxt och samhällsekonomisk balans, som ger medborgarna social trygghet och rättvisa, som demokratiserar utbildningen och överbryggar ekonomiska klyftor. Ett sådant liberalt samhälle kräver också en övervakning av konkurrensbegränsningar, och det kräver konsumentupplysning och konsumentskydd. Något som statsministern blundar för i sina inlägg är att vi från liberalt håll i årtionden har krävt dessa saker. Jag kommer ihåg från början av min politiska verksamhet här i kammaren för 20 år sedan hur jag i samarbete med herr Koliberg år efter år krävde ökade resurser för monopolövervakning i vårt land men fick nej av den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten. Ett försök att stärka konsumentens ställning måste innebära att man aktiverar konsumenten. Nu sägs det att marknadshushållningen kräver en upplyst konsument som har gott om tid — han skall hinna gå omkring i alla affärerna och fråga efter priserna på alla varor för att se om det är fem eller tio öre billigare på det ena eller det andra stället, och det har han ingen tid med, menar man. Nej, det kan hända att den enskilde konsumenten inte har tid till det, och därför är det viktigt att xonsumenterna kan samverka för att istadkomma den konsumentupplysning ;ch det skydd som de behöver. Vi har . en motion till årets riksdag föreslagit att organ för samråd mellan näringslivet och konsumenterna, och i detta samrådsorgan skulle också representanter för olika statliga och halvstatliga konsumentupplysningsorgan delta. Då skulle det kunna ges litet större publicitet åt de ofta mycket värdefulla undersökningar som görs av dessa institutioner, undersökningar som nu begravs i en liten tidskrift som heter Råd och Rön och som inte alltför många husmödrar lägger under huvudkudden på kvällen, eftersom de flesta av dem över huvud taget aidrig har sett den. Det finns alltså anledning att ställa ett absolut krav på vidgad konsumentupplysning. Man skulle givetvis också kunna fråga sig, om vi inte bör söka få till stånd frivilliga konsumentorganisationer av den typ som finns i USA och England. Det är stora frivilliga organisationer av konsumenter, som har forskningsinstitut eller utnyttjar andra forskningsinstitut, som ger ut meddelanden om kvaliteter och priser och som i vissa fall också rekommenderar den artikel som de tycker är det bästa köpet under angivna förutsättningar. Det är inte säkert att vi här i landet har förutsättningar för en sådan stor frivillig konsumentorganisation, men man bör undersöka saken. I varje fall bör man på ett helt annat sätt än som har kunnat ske hittills genom de konsumentkommittéer som finns på vissa platser och som har gjort intressanta insatser aktivera folkrörelsernas medlemmar i den viktiga uppgift som konsumentupplysning och konsumentskydd utgör. De existerande organen har alldeles för små resurser. Under senare år har till konsumentforskning och konsumentupplysning lämnats ungefär 1 procent av de samlade reklamkostnaderna här i landet, vilket inte är den proportion man skulle vilja ha. Regeringen kommer givetvis att hänvisa till att en utredning behandlar denna fråga. Ja, det har konsumentutredningen gjort i många år, och det är ytterst viktigt att konsumentutredningen snart framlämnar ett förslag. Det gäller här en angelägenhet av utomordentlig vikt. Man bör givetvis också fortlöpande granska och analysera reklamen. Det föreligger behov av förbud mot viss reklam. Det finns även andra möjligheter att åstadkomma konsumentskydd. Låt mig bara nämna en liten sak som i alla fall många människor har upplevt. Det kommer en ambulerande bokförsäljare och knackar på dörren, när en familjemedlem kanske är ensam hemma, och utbjuder ett mycket dyrt bokverk, som vederbörande egentligen inte vill ha. Men försäljaren är mycket slipad — han har gått i en ordentlig instruktionskurs, och vet precis hur han skall framlägga sina argument — och ofta händer det att man bara för att bli av med honom skriver på ett avtal som kan innebära att man för fyra, fem år framåt skall betala 100 kronor i månaden eller något mindre för ett stort och kanske onödigt bokverk. Vi har ju näringsfrihet här i landet, och vem som helst får givetvis försöka sälja böcker. Naturligtvis skall man också kunna sluta avtal om sådant. Men en konsument som på detta sätt inte frivilligt har uppsökt något försäljningsställe utan som är så att säga överfallen i sitt eget hem och som inte från början har haft något intresse av att köpa en sak, borde äga möjlighet under ett antal dagar, låt oss säga en vecka efter det att avtalet blivit undertecknat, att häva detsamma. I USA, som ju inte alltid brukar betraktas som ett mönstersamhälle, och i England finns ett sådant konsumentskydd, som lämnar köparen möjlighet att annullera ett avtal inom en mycket kort tidsperiod. Jag vet att det här i Sverige har framlagts ett liknande förslag. Man vill ha till stånd en nordisk samordning — det vet jag också. Men jag tycker att man har gått alldeles för långsamt fram vad beträffar konsumentskyddet, både på detta och på andra områden. Herr talman! Jag skall nu sluta med att säga att vi från folkpartiets sida har varit mycket restriktiva i fråga om utgiftsökningar. Vi har i stället för en skuggbudget velat lägga fram mera framåtsyftande motioner, men frågan om konsumentforskning, konsumentskydd och konsumentupplysning har vi ansett vara så viktig, att vi har begärt direkta höjningar av anslaget till detta ändamål. Vi begär en halv miljon kronor mer till statens institut för konsumentfrågor, något över en och en halv miljon ytterligare för konsumentvaruforskning och konsumentupplysning. Vi begär också mer pengar till varudeklara tionsnämnden och statens prisoch kartellnämnd. Beloppen är inte så särdeles imponerande, men de visar att vi ställer denna fråga i centrum, eftersom vi anser det vara utomordentligt viktigt att den enskilde konsumenten ges möjlighet att fylla den funktion som han eller hon måste fylla om vår blandekonomi skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg angrep mig på ett par punkter. Bl. a. anmärkte han på att jag skulle ha argumenterat mot en facklig organisation som inte har någon företrädare här i kammaren och inom vars medlemskader finns personer med olika politiska åskådningar. Jag vill bara påpeka att jag försökte anlägga principiella synpunkter på denna jämlikhetsdiskussion, och när jag läst SACO-tidningen har jag funnit att man även där på ledarplats gjort detta. Eftersom dessa synpunkter avvek från mina egna ansåg jag mig vara i min fulla rätt att kritisera dem här i kammaren. Jag tror därför inte att man skall dra den slutsats som herr Gustafson gjorde. Tydligen har vi också blivit oense beträffande frågan om :skuggbudget. Själv tycker jag att det varit ett värdefullt inslag i den politiska debatten under 1960-talet att partierna redovisat dels sådana utgifter som de föreslagit, dels inkomstkällorna. Jag tror att detta inneburit större möjligheter för väljarna att bedöma de olika partiernas syften. Det var sämre härvidlag på 1950 talet. Nu förklaras det att det inte längre finns några praktiska möjligheter att göra en skuggbudget eftersom kanslierna är för små och arbetet med skuggbudgeten ytterst betungande. Men något bör man väl också uträtta själv under detta jämlikhetens år. De folkpartistiska riksdagsmännen borde rimligen själva kunna göra en insats för att utarbeta ett sådant förslag då nu sekreterarna inte tycks vara fler än fyra eller fem. Visserligen har den folkpartistiska gruppen blivit avsevärt decimerad, men det finns i alla fall en hel del ledamöter kvar och jag skulle vilja upprepa: Kan ni inte göra arbetet själva?
Herr talman! Herr Martinsson kom med ett utmärkt uppslag. Man skulle ju kunna minska personalen i kanslihuset med något hundratal, eftersom de socialdemokratiska riksdagsmännen själva kunde gå dit och hjälpa till med arbetet på budgeten. Detta med skuggbudget är någonting ganska speciellt för Sverige. I andra parlament har man nog klart för sig att det bör finnas en viss arbetsfördelning mellan regeringen å ena sidan och oppositionen å den andra och att man inte kan kräva av oppositionen att den skall framlägga «detaljerade förslag, utan att den bör inrikta sig på mera principiella ställningstaganden. När nu våra motioner så småningom blir tryckta och herr Martinsson har tillfälle att studera dem ingående tror jag att vi båda kommer att finna, att det finns ett och annat av principiellt intresse att diskutera i framtida debatter. Undertecknad får härmed hemställa om befrielse från uppdraget att vara ledamot av talmanskonferensen.

Herr talman! Låt mig till en början anknyta till några punkter i det anförande som herr Gustafson i Göteborg höll före middagsrasten. Herr Gustafson var kritisk mot uppläggningen av och tidpunkten för denna remissdebatt. Och det är klart att i det hänseendet kan det råda delade meningar. Men när herr Gustafson gjorde gällande att motivet för den sena tidpunkten var att man skulle ge regeringen tillfälle att studera oppositionens motioner, så var det inte riktigt. Motivet var faktiskt att vi under motionstiden har så bråttom inom oppositionen, så mycket att göra, att det därför ansågs lämpligt att förskjuta remissdebatten till efter motionstidens utgång. Nu kan man naturligtvis diskutera resultatet när man bedömer den del av remissdebatten som hittills har förflutit. Det har varit en högst moderat debatt, men så mycket är väl klart att oppositionens motioner hittills fått en betydligt bättre — ehuruväl på vissa punkter kritisk — belysning än vad de skulle ha fått med en annan ordning. Jag vill gärna tillägga, att då det gäller remissdebatten som sådan delar jag herr Gustafsons i Göteborg kritiska uppfattning. Jag har nu i flera år försökt få regeringen att gå med på en annan ordning — ett system som skulle innebära att vi finge, liksom man har i andra parlament, en ordentlig budgetdebatt, skild från remissdebatten i övrigt och upplagd som en budgetdebatt skall vara. Men det har regeringen hittills inte velat vara med om. Jag hoppas att regeringen någon gång skall tänka om på den punkten — det skulle det parlamentariska livet tjäna på. Herr Gustafson i Göteborg tog också upp en del av de synpunkter rörande beskattningen som finansministern förde fram. Finansministern lovade ju — likt Orsa kompani — ingenting bestämt, men jag tror att åtskilliga av oss hade en känsla av att finansministern höll dörren öppen för en skattereform, som vi kanske kan vänta nästa år. Å andra sidan gjorde finansministern så negativa kategoriska uttalanden mot en sänkning av marginalskatterna, att man måste dra slutsatsen att han antingen helt ändrat uppfattning eller glömt bort vilken uppfattning han tidigare har hävdat. Och herr Custafson i Göteborg erinrade med citat ur det program för aktiv näringspolitik, som den socialdemokratiska näringspolitiska kommittén lade fram 1968, om att man där på allvar diskuterat en sänkning av marginalskatterna och en förskjutning av skattetrycket över till en höjd indirekt be skattning. Och till detta kan läggas ett citat ur herr Strängs egen fina valskrift vid 1966 års val — jag sätter mycket stort värde på mitt exemplar av skriften eftersom jag har herr Strängs egen dedikation i det. Där skriver finansministern om de progressiva skatterna följande: »Det torde emellertid vara riktigt att räkna med att möjligheterna till skärpt progressivitet lika litet som en relativ förskjutning mot direkt beskattning skulle vara någon framtidsmelodi inom skattepolitikens ram. Snarare kan vissa lindringar i progressiviteten bli erforderliga på grund av den automatiska skärpning som äger rum genom en fortsatt ökning av de nominella inkomsterna. Det är ingen ny skattepolitik som här lanseras. Den principen har tillämpats såväl 1960 som 1965 i samband med de då genomförda skattereformerna.» Så hette det 1966, och så borde det heta i dag också. I likhet med herr Gustafson i Göteborg vill jag gratulera den nye socialdemokratiske gruppledaren till ett elegant anförande. Även om inte heller jag kan ansluta mig till alla de synpunkter herr Martinsson framförde, så var det mycket tänkvärt i dem. Men herr Martinsson ironiserade över den bristande lusten inom oppositionen att upprätta skuggbudgeter. Det är klart att det kan råda delade meningar om hur långt man skall gå. Vi har skilt oss från mittenpartierna i det hänseendet och gått längre, men en fullständig skuggbudget kan en opposition aldrig göra. En sådan skulle vara totalt meningslös. Oppositionen är slagen till slant i det hänseendet. Vi ställs varje år inför ett fullbordat faktum. Regeringen kan bedriva en målmedveten planmässig politik, redovisa sina ståndpunkter sammanfattade i statsverksproposition och budget. Vi är vare sig vi vill eller inte tvungna att anpassa oss i argumentation och hand lande till den handling som har lagts på vårt bord. Vi befinner oss varje år i en ny situation, därför att våra förslag från tidigare år då är avslagna och ute ur bilden. Vi kan inte driva den långsiktiga planering som regeringspartiet kan bedriva. Ett exempel som belyser våra svårigheter är det bestämda krav som från det parti jag representerar har förts fram vid upprepade tillfällen, ett krav som för Övrigt överensstämmer med vad som yrkats på åtskilliga håll ute i Europa, nämligen att de offentliga utgifterna i princip inte skall växa snabbare än bruttonationalprodukten. Hade vi tillämpat den principen, skulle vi i dag ha haft ett helt annat kostnadsläge i det svenska näringslivet. Vi skulle ha haft en betydligt bättre konkurrenskraft. Vi skulle säkerligen haft bättre sysselsättningsmöjligheter, ett ökat enskilt sparande, och resurserna skulle förmodligen också ha ökat snabbare. Bara detta exempel belyser hur omöjligt det är för oppositionen att lägga fram fullständiga skuggbudgeter. Herr talman! Ute i näringslivet bland arbetare, tjänstemän och företagare frågar sig många i dag med oro vart den socialdemokratiska näringspolitiken egentligen syftar. Bristen på klar målsättning är påfallande, och debatten inom socialdemokratin är splittrad och motsägelsefylld. Motsättningarna mellan generationerna är alldeles påtagliga. Men näringspolitikens innehåll och utformning angår inte desto mindre oss alla, och den kommer att påverka våra möjligheter till fortsatt välståndsutveckling och sysselsättning. Det är därför verkligen inte utan fog som man kan kräva att regeringen skall ge riksdagen och oppositionen en klar redovisning av sina intentioner på det näringspolitiska fältet. I det hänseendet håller jag helt och hållet med herr Wedén i hans kritik mot regeringen i morse. Årets statsverksproposition är, om jag bortser från några expressiva me ningar som omisskännligt präglas av finansminister Gunnar Strängs realistiska syn, mer än lovligt torftig. »En politik för full sysselsättning, för fortsatt utveckling av vårt samhälle, mot ökad välfärd, valfrihet och jämlikhet och för en aktiv och växande insats i det internationella samarbetet förutsätter ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv.» Dessa ord är inte mina, men jag kan inte desto mindre ställa mig helt bakom dem. Uttalandet är hämtat ur direktiven till den så kallade företagsdelegationen. De har alltså industriminister Krister Wickman som upphovsman. Men det är som alla vet inte alltid som regeringspartiets företrädare gör så klara, entydiga och riktiga uttaladen om vårt näringsliv. I den allmänna debatten och inte minst under den senaste valrörelsen var regeringspartiets talesmän tvärtom angelägna att utnyttja och att blåsa under historiskt och ideologiskt betingade motsättningar mellan samhälle och näringsliv. Man var klart medveten om den starkt affekterade och i stor utsträckning på okunnighet grundade kritik mot kapitalismen, mot fri företagsamhet, mot det så kallade masskonsumtionssamhället, som gjort sig gällande framför allt inom den unga generationen, och man har inte bara partitaktiskt velat fånga upp dessa opinioner — man har själv aktiverat dem. Kampanjen har bedrivits efter två linjer. Å ena sidan har man som Krister Wickman i de här nyss återgivna direktiven erkänt vårt näringslivs obestridliga betydelse för fortsatt välståndsutveckling. Å andra sidan har man gjort gällande att den förändringens vind som nu sveper över världen är stark och krävande och att det enskilda näringslivet inte är tillräckligt framsynt och flexibelt och inte har nog resurser att självt bemästra de många problem som omvandlingen kommer att föra med sig. Fördenskull, heter det, krävs en aktiv samhällelig näringspo litik av annan art och av annan storlek och styrka än den som tidigare har utövats. Det starka samhällets möjligheter måste ytterligare förstärkas, brukar statsministern säga. Aktiv näringspolitik har blivit ett honnörsord. Men vad menas med aktiv näringspolitik? Vilken målsättning har den? Vad innebär den i konkreta termer? Hur kommer den att påverka vår hittillsvarande blandekonomi? Vilka biverkningar kan befaras inträda? På dessa frågor väntar vi svar. Det diffusa näringspolitiska program som socialdemokratin redovisade förra våren i sin »röda bok» utgör sannerligen inget underlag för konkreta slutsatser, och det gör, som jag sade, inte heller årets statsverksproposition. Visserligen hänvisar man i denna till Investeringsbanken, denna snabbskapelse som haussades upp i syfte att ge intryck av att kunna lösa snart sagt alla finansieringsoch =sysselsättningsproblem. Finansministern var emelletid försiktigare när han i dag talade om Investeringsbanken. Banken har, som han uppgav, kontrakterat 550 miljoner kronor för framtida lån, men om man frågar om inte dessa pengar skulle kunna skaffas även Investeringsbanken förutan, svarar han att han »inte är säker på» att lånen skulle ha kunnat realiseras på annat sätt. Det är klart att banken har vissa speciella funktioner och skall ta risker som andra inte kan ta, men dessa risker och dessa funktioner hade mycket väl kunnat anförtros institut, som hade uppbyggts på annat sätt än Investeringsbanken och som inte hade behövt vara statliga utan kunnat bli befriade från politisk styrning. Man ställer också stora framtidsförväntningar på det statliga utvecklingsbolaget, en företeelse som av naturliga skäl i utvecklingsoch innovationshänseende måste komma att spela en försvinnande blygsam roll i jämförelse med motsvarande insatser inom det enskilda näringslivet. Man talar om samordning, man talar om planering och man erinrar om det näringspolitiska rådet och om de samarbetsoch utredningsorgan som tillsatts i olika näringsgrenar, uppenbarligen för att tillföra kanslihuset de kunskaper och informationer från näringslivet som man anser sig behöva för att över huvud taget kunna fullfölja en näringspolitisk aktivitet. Men, herr talman, därutöver är tankarna och resonemangen skäligen dunkla. Man gör antydningar, men om hur långt dessa i realiteten syftar lämnas opposition, riksdag och näringsliv i beklaglig ovisshet.

Att statliga företag bör eftersträva lönsamhet är en truism. Om de fritt konkurrerar med andra företag — vilket som bekant i regel inte är fallet, eftersom så gott som alla statliga företag, möjligen med undantag av LKAB, helt eller delvis är monopoliserade eller har alldeles speciella förmåner — bör de självfallet konkurrera effektivt. Detta krav är alltså också en truism. Däremot är det så långt ifrån en truism att göra gällande att expansion skall ingå i den statliga sektorns uppgifter, att man verkligen med fog kan kräva en precisering och en motivering till att den statliga sektorn skall expandera. Går man på nytt till företagsdelegationen, vilken som bekant för knappt en månad sedan framlade sitt första delbetänkande, får man inget svar. även om utformningen av statsföretagens målsättning är en angelägen uppgift, säger delegationen i detta betänkande, »måste dock denna uppgift temporärt vika för kravet på en initiallösning som ger en organisatorisk samordning av redan existerande företag i den statliga sektorn» — en i sanning dråplig argumentation. Man utgår alltså helt enkelt från att statliga företag skall expandera, men man redovisar inga motiv härför och man är inte heller beredd att ange målet för en sådan utveckling. Nej, först vill man bygga upp en organisation, men den skall givetvis anpassas till det icke utredda och icke klarlagda expansionsbehovet. Jag tycker att företagsdelegationens resonemang är belysande för hela argumentationen. Man utgår från inte bara att vi skall ha en statlig sektor i näringslivet utan också att den skall utvidgas och då oppositionens representanter begär klarhet om mål och motiv blir man svaret skyldig, trots att bevisbördan bör ligga på den part som hävdar att den nuvarande arbetsfördelningen i samhället måste ändras. Jag bestrider att så är fallet. Vi vet, herr talman, vad den hittillsvarande marknadshushållningen har åstadkommit i vårt land. Finansministern stod för några timmar sedan här och citerade med njutning vissa uttalanden i våra partimotioner om hur bra det svenska näringslivet var. Det var en beskrivning av vad det svenska näringslivet hade åstadkommit. Jag är beredd att upprepa den beskrivningen här, inte därför att jag vill ge finansministern möjlighet att räkna sig resultatet av utvecklingen till godo utan därför att beskrivningen ger en sann bild av vad vårt nuvarande ekonomiska system — inte Gunnar Sträng och inte socialdemokraterna — har skapat i vårt land. Det finns inte många länder som kan peka på en utveckling som vår. Naturligtvis har det spelat stor roll att Sverige har stått utanför två världskrig — det skall ingalunda bestridas — men den ekonomiska och sociala revolution som har lett till att ett fattigt bondesamhälle under något mer än 50 år har förvandlats till en av världens förnämsta industrinationer har väsentligen sin grund i vårt ekonomiska system och i de krafter som har kunnat utvecklas inom det. Bättre än i flertalet andra länder har vårt näringsliv anpassat sin struktur efter ny teknik och ny utveckling. Vår lågtullpolitik har gjort den internationella konkurrensen till en levande och krävande realitet, och till lågtullpolitiken är det socialdemokratiska partiet liksom de andra partierna positivt medansvarigt. Vår fackföreningsrörelse — ett beröm också åt det hållet — har tidigt förstått det positiva värdet för både arbetstagare och samhälle av fred på arbetsmarknaden och en industriell anpassning efter förändrade betingelser. Relativt liberala avskrivningsoch värderingsregler — blomman kan nu närmast ges till herr Wigforss — har varit till stöd framför allt för expanderande företag. En hög självfinansieringsgrad har medgivit större risktagning och bättre chanser för fortsatt utveckling. Näringslivets vinster har plöjts ned och omvandlats till rationaliserande och på sikt för konkurrensen nödvändiga investeringar. Vår tekniska nivå har ofta varit överlägsen andra länders; vi har kunnat specialisera oss på högkvalitativa produkter, och inom vissa sektorer har vi legat på toppen i världsmarknaden. Generellt sett har blandekonomins politik tillämpats så att initiativ, rörelsefrihet och flexibilitet inom företagsamheten kunnat komma till sin rätt. Trots att kostnadsläget till följd av ett otidsenligt skattesystem, ökande sociala avgifter och inflation stigit snabbare i vårt land än i flertalet av våra kon kurrentländer har vi — i varje fall intill de senaste åren — i stort sett kunnat upprätthålla vår internationella konkurrenskraft. Det finns ingen anledning att ta tillbaka något av detta. Det har åstadkommits delvis med hjälp av en klok och liberal ekonomisk politik för vilken socialdemokraterna har haft ansvaret. Man skulle kunna påstå att resultaten har åstadkommits därför att den socialdemokratiska regeringen har gjort så få reglerande ingrepp i näringslivet, inte därför att den gjort så mycket. Man har fått vara i fred, man har kunnat utvecklas fritt — där har vi förklaringen. Herr talman! Dagens teknik och den väntade snabba utvecklingen i morgondagens samhälle kräver ingen förändring av den struktur som på detta sätt har utbildats i näringslivet. Omvandlingstakten har accelererat, det är sant. Klimatet är i dag kärvare, och kraven på företagare, tekniker och anställda är större. Men i princip skilier ingenting dagens omgestaltningsprocess från går: dagens. Ingenting har alltså hittills kun nat åberopas till stöd för tanken att vårt lands näringspolitiska struktur måste revideras och att en stark statlig produktionsoch distributionssektor måste byggas upp för att ersätta eller komplettera de hittillsvarande. Däremot kommer, hur konjunkturerna än utvecklas — och vi väntar nu en positiv utveckling — vårt näringsliv även för åren framöver att präglas av omställningar och därav föranledda svårigheter och bekymmer för den enskilde. Såväl på det näringspolitiska fältet som i andra hänseenden kommer det därför att föreligga behov — måhända i ökande utsträckning — av insatser från det allmännas sida. Men arten och vidden av dessa insatser måste från fall till fall bedömas med hänsyn till de tekniska och ekonomiska behov som vid varje tillfälle måste tillgodoses. Det kan bli fråga om statliga åtaganden på områden, där resurser eller initiativ av speciella skäl icke föreligger inom den enskilda sektorn. Det kan gälla så betydande eller så riskfyllda projekt, att det rimligen inte kan begäras att de skall bäras av enskilda. De kan vara av sådan betydelse för hela samhällsekonomin, att riskerna måste fördelas. De kan ha så starka socialpolitiska eller lokaliseringspolitiska inslag att en liknande riskspridning blir nödvändig. I det hänseendet — alltså på det lokaliseringspolitiska fältet — kan ökande insatser i nya former vara tänkbara. I det sammanhanget skulle jag, herr talman, rent parentetiskt vilja opponera mig mot herr Eliasson i Sundborn. Jag tycker inte att man skall tala fullt så föraktligt och generaliserande om det bristande lokaliseringsintresse, som han ansåg föreligga i företagens »direktionsrum», som han uttryckte det. Det borde vara Lars Eliasson bekant att det svenska, rikt differentierade näringslivet är ett resultat av betydande insatser, som skulle kunna kallas för lokaliseringspolitiska i vidsträckt bemärkelse, just från näringslivets sida. Inte minst under de senaste åren har en mycket stark aktivitet gjort sig gällande i det hänseendet, i vissa fall påverkad och stödd av investeringsfonder och annat. Men att aktiviteten funnits och att näringslivet visat ett positivt 1okaliseringsintresse är uppenbart. Många av de bekymmer vi i dag har inom vår skogsnäring beror just på det förhållandet, att det i den brytningstid, som skogsindustrin nu befinner sig i, har visat sig att en alltför långt utspridd lokalisering skapar svårigheter. Jag tycker att man skall vara försiktig med sin kritik på det området. Den — om uttrycket tillåtes mig — pragmatiska näringspolitik som jag talat om är väsenskild från den som utgår från det rent ideologiska betraktelsesättet, att statlig företagsamhet skall vara ett självändamål. För en sådan näringspolitik har inga sakliga motiv hittills åberopats, och jag tror inte heller att man kan åberopa några sådana. Kan — frågar man sig — en central politisk ledning bättre stimulera och utveckla nya initiativ och idéer än den decentraliserade marknaden? Har statsföretag större möjligheter att vaska fram skickliga tekniker och företagsledare än den fria marknaden? Har allmänna företag bättre förutsättningar att driva kommersiell och industriell verksamhet? Är det sannolikt att de kan åstadkomma ett bättre utnyttjande av våra samlade tillgångar än vad som är möjligt i en differentierad fri ekonomi? Blir inte riskerna för felbedömningar och misstag betydligt större? Har statsföretag större möjligheter att konkurrera på de internationella marknaderna, att trygga välståndsutvecklingen och den fulla sysselsättningen? Ger statsföretagen sina arbetstagare mer av insyn och medbestämmanderätt än enskilda företag? Svaret på alla dessa frågor blir nekande. Och svaret har stöd av hittillsvarande praktiska erfarenheter. Låt mig — bara i förbigående — nämna ordet Durox. Herr talman! Staten representerar oss alla. Staten skall vara neutral. Vi kräver att samhället skall planera, styra och samordna den ekonomiska utvecklingen. Sådana funktioner förutsätter förtroende för staten och dess representanter från det näringslivs sida, som har att underordna sig den statliga översiktliga planeringen. Om staten blir på en gång övervakare och ledare och samtidigt konkurrent, brister grunden för förtroende och samarbete. Statens förmåga att konkurrera fritt och på lika villkor — som det brukar heta — har hittills icke kommit till uttryck i praktiskt handlande. Statliga företag har alltid i ett eller annat hänseende givits en särställning. De har kommit att fullfölja politiska syften. Sannolikheten talar för att så även framdeles kommer att bli fallet. I själva verket har det just varit politiska hänsyn som fått utgöra avgörande argument för statlig drift. Sambandet mellan fri företagsamhet, näringsfrihet, enskild rörelsefrihet och yttranderätt är påtagligt. Med ökande centralt ledd statlig företagsamhet minskar utrymmet för den enskilde. Allteftersom den statliga sektorn byggs ut ligger i farans riktning risker för demokratin. Den aspekten är man medveten om i diktaturer och planekonomier både i öst och väst. Debatten och utvecklingen i Tjeckoslovakien har konkret åskådliggjort detta. I den socialdemokratiska debatten har denna sida av problemet icke ägnats uppmärksamhet. Herr talman! I diskussionen om statsdrift och statsföretag har inte sällan åberopats det omfattande planeringssystemet i Frankrike och — vilket bl.a. företagsdelegationen gör — verksamheten i den italienska IRI-koncernen. Det vattnas naturligtvis i munnen på våra planeringsfantaster vid tanken på den franska »planificationen» och på den statliga koncentrationen inom IRI, där tusentalet tjänstemän knåpar och påtar med data, statistik och utredningar om koncernens många företag. I själva verket har vi här uppe inte så mycket att lära av dessa exempel. Meningarna om det italienska IRI:s verkliga betydelse är inte entydiga. Det finns kloka bedömare, som gör gällande att de företag under IRI går bäst, vilkas verksamhet och ansvar är mest delegerat. Man vänder alltså på påståendet och hävdar, att skickligt ledda företag under IRI går bra, trots förekomsten av en byråkratisk överorganisation. Vid sådana jämförelser bör man inte heller bortse från det starka inslag av pragmatism som karakteriserar exempelvis den franska planeringen. Den är inte politisk på samma sätt som den svenska. Det är inte av politiska skäl i och för sig, som samhällsorgan griper in för att styra och leda. På tekniska och ekonomiska grunder söker man i samråd och samförstånd nå de resultat som företagsekonomiskt bedöms va ra bäst. Statsdrift och statspåverkan anses inte vara självändamål. Vid utländska paralleller glöms också lätt bort, hur olika den näringsgeografiska strukturen är i skilda länder. Sverige är kanske det land, där näringsfriheten är mest utpräglad i hela Europa. Vi har byggt på andra och mer liberala traditioner och värderingar än man har gjort på kontinenten. Även våra grannländer Norge och Danmark är långt mer bundna än vad vi är. Vårt näringsliv är starkt differentierat; stora, medelstora och små företag kompletterar varandra i ett nät, vars maskor knutits under fri utveckling. Storföretagen kan visserligen generellt sett väntas komma att spela en större roll än tidigare för vår konkurrenskraft och sysselsättning. Gigantomani kommer dock sannolikt inte att prägla det svenska näringslivet i dess helhet. Och väl vore det. Initiativen, de tekniska framstegen, de lönsamma idéerna och innovationerna över huvud taget, har varken i vårt land eller i andra länder företrädesvis sitt ursprung i de stora företagen. Vår näringsstruktur borde i allt väsentligt kunna bibehållas. Stark aktivitet från statsmakternas sida för att driva fram fusioner eller en ny typ av företagsamhet, statsägd eller med statlig dominans, innan tiden mognat, kan leda till bakslag, som kan få förödande konsekvenser för sysselsättningen och den allmänna välståndsutvecklingen i vårt land. I den socialdemokratiska, näringspolitiska aktiviteten tycker sig en kritiker inte sällan kunna skönja påtagliga tendenser till byråkratisering. Samordning, planering och styrning av vårt näringsliv anses böra ske på ämbetsmannanivå. Sådana tendenser avspeglas i företagsdelegationens betänkande. Det föreslagna nya statliga förvaltningsbolaget verkar förnuftigt ur vissa synvinklar, men ur andra ter det sig som ett mål i och för sig. Det är inte bara verklighetsfrämman de utan också utomordentligt oroande om för vår ekonomi och utveckling betydelsefulla näringspolitiska ståndpunktstaganden i framtiden koncentreras till något som skulle motsvara dagens krets av unga »näringspolitiska lejon» i kanslihuset. Nya stimulerande och konkurrenskraftiga tankar föds och förverkligas inte på det sättet. Idéer, produktionsprocesser och produkter växer fram inne i företagen under medverkan av en mängd olika individer och enheter, och de avgörande besluten utgör inte sällan en nästan självklar konfirmation av ett komplicerat samspel på en mängd nivåer mellan yrkeskunniga arbetare, forskare och företagare. Nej, herr talman, vi berikar inte morgondagens näringsliv genom ytterligare byråkratisering eller centralisering av besluten till en begränsad krets »förmyndare» i ledningen för nybildade statliga förvaltningsbolag eller industrioch näringsdepartement. För att fullfölja och vidareutveckla våra näringspolitiska traditioner i ett differentierat konkurrensoch = handlingskraftigt svenskt näringsliv räcker det inte — om jag får spetsa till argumentationen — med studier av Galbraith, Servan Schreiber eller Sven Fagerberg; det fordras kunnighet och erfarenheter, förvärvade i ett livslångt praktiskt arbete i själva näringslivet. Vårt näringsliv måste avideologiseras, inte politiseras. Ju snabbare dagens makthavande socialdemokrater begriper det, desto bättre är det för landet och säkert också för dem själva.

Herr talman! Jag är en smula förvånad över att herr Bohman har ansett sig kunna tolka mitt uttalande om de större industriernas intresse för lokaliseringspolitiska insatser i skogslänen så, att jag skulle ha uttryckt mig föraktfullt om deras intresse. Vad har herr Bohman för stöd för den tolkningen? Herr Bohman kan kanske kolla i protokollet, att vad jag uttalade min förvåning över var att de inte har visat ett större intresse. Det står jag för, och jag ändrar icke en bokstav i detta uttalande. Jag kan ta mitt eget län som exempel, och jag kan ta andra län också. Faktum är att det mest är mindre och medelstora företag, som redan är etablerade, som har visat detta intresse, men däremot bara ett ganska begränsat antal större företag — jag bortser naturligtvis från skogsindustrier och liknande företag som av naturliga skäl redan är etablerade där och som vill bygga ut verksamheten. Annars frågar man sig, om det har gjorts så mycket mer än att företagen har utnyttjat investeringsfondsmedel. Herr Bohman vet ju hur det ibland har gått till: man har fått flera tiotal miljoner frigjorda för investeringar i en ganska het storstadsregion mot att man har gjort en satsning på några miljoner på något politiskt känsligt ställe uppei Norrland. Så skall det inte vara. Också skogslänen bör få någon del av den expansion som vi har möjlighet till. Om samhället icke accepterar att stora delar av landet läggs öde — det gäller i dag inte bara glesbygd utan också mindre tätorter och städer — är alternativet insatser i samverkan mellan samhälle och näringsliv. Det är för att undvika dirigering och en stark ökning av den statliga sektorn som det enskilda näringslivet, och främst de stora företagen, enligt min mening bör visa sitt intresse.

Herr talman! När herr Eliasson i Sundborn gick upp i talarstolen trodde jag faktiskt att han skulle förklara, att han hade uttryckt sig vårdslöst och vara beredd att ta tillbaka. Men han vidhöll sitt påstående, att de svenska företagen visade bristande intresse för lokaliseringspolitik. Det är ett påstående som är utkastat i luften och som inte stämmer med verkligheten. Att ha intresse för lokaliseringspolitik innebär, att man är beredd att utnyttja varje möjlighet att, där det är företagsekonomiskt motiverat och förenligt med ansvaret för företagen och de anställda på lång sikt, lokalisera ute i Sverige. Det finns ett klart sådant intresse hos svenska företag. En helt annan sak är att ge sig ut, där dessa förutsättningar inte finns. Där företaget inte har betingelser att på lång sikt klara sysselsättningen för de anställda vore det nästan brottsligt av företaget att etablera sig. Jag tycker att herr Eliasson borde ha kostat på sig den nyanseringen. Sedan är det en helt annan fråga, om vi kan låta stora områden i vårt land läggas öde. Det kan vi inte. Där får staten träda in och hjälpa till. Där måste vi i samförstånd finna någon lösning på problemet. Men det är en helt annan fråga än den som herr Eliasson och jag började vår debatt med.

Herr talman! I mitt anförande sade jag att den första uppgiften var att ta hand om de handikappade och att skattesänkningar för mellangrupperna var någonting som kunde vänta. Nu har det uppstått en viss diskussion om vad som är den socialdemokratiska linjen när det gäller marginalskatten, och det har gjorts gällande att den socialdemokratiska partikongressen förra året i det näringspolitiska programmet skulle ha uttalat sig för en sänkning av marginalskatten. Nu har vi letat fram detta dokument. Den bild som herr Bohman och även herr Sven Gustafson här har givit är inte alldeles korrekt. Slutklämmen som berör skattefrågan har följande innehåll: »Under förutsättning att sänkningarna av den direkta inkomstskatten koncentreras till de lägre inkomstskikten kan, såsom skett under 1960-talet, en ökad tyngd ges åt den indirekta beskattningen. En väg är då att öka konsumtionsbeskattningen med mervärdeskatten som bas.

Där har man fått effekter upp till inkomstlägena 17 000—18 000 kronor men det har inte blivit någon skattesänkning ovanför denna inkomst.

Det är alltså samma modell som tidigare, även om konstruktionen är en något annan. Effekten blir den som vi vid olika tillfällen har tagit avstånd från.

Herr talman! Att jag — samma sak gäller förmodligen herr Custafson i Göteborg — tog mig för att citera socialdemokratiska partiets näringspolitiska program och dessutom Gunnar Strängs egen valbroschyr från 1966 berodde på att finansministern under debatten i förmiddags gav ett intryck av att han var emot varje marginalskatteförändring, var emot varje sänkning av progressiviteten. I båda de av oss citerade aktstyckena förordade man att man skall »sänka progressiviteten» — jag bara citerar. Man talar därjämte om att man måste förändra skattetryckets belastning ifrån den direkta sidan till den indirekta. Herr Martinsson berörde i sitt inlägg årets mycket blygsamma konkreta skattesänkningsförslag från vårt parti. Det är tyvärr ett alltför blygsamt förslag. Det innebär i realiteten i stort sett bara, att den automatiska skattehöjning som inträder på grund av de blygsamma löneförhöjningar som arbetstagarna kommer att kunna tillförsäkra sig i lönerörelsen neutraliseras. I stort sett kommer alltså dagens löntagare, om vårt förslag genomförs, att få bibehålla sin nuvarande nettoinkomst oförändrad. De får ingen skattesänkning, de undgår skattehöjning. I princip bör detta gälla alla inkomsttagare. Men det är klart, att man skulle ha kunnat lägga upp systemet så, att man såge till att bara medeloch låginkomsttagarna fick behålla inkomstnivån oförändrad medan man lät den nuvarande skattebelastningen för de högre inkomsttagarna automatiskt stiga. Vi har föreslagit en spärrgräns. Men någon rim och reson skall det väl i alla fall vara också i fråga om skatteprinciper.
Herr talman! Om jag fattade herr Bohmans uttalande rätt, sade han att jag skulle ha sagt att näringslivet saknade intresse för lokaliseringspolitik. Jag har betonat att de mindre och medelstora företagen har visat sådant intresse i hög grad, men att det är alltför få storföretag som har gjort det. Om herr Bohman ser på investeringsbenägenheten och den som kan väntas även framöver, kan man fråga sig, som jag sade, om man i dessa storföretags direk tionsrum är medveten om att för stora delar av landet blir frågan, om man skall lägga dessa delar öde eller om man skall göra en insats. För att tala klarspråk: man kan inte, herr Bohman, kritisera statlig verksamhet och ökad sådan verksamhet och samtidigt kräva att det skall beredas sysselsättning i de områdena, om inte näringslivet och även de stora företagen tar sin del av ansvaret. Det är en ståndpunkt som jag inte på något sätt vill ändra. Jag har understrukit att det finns storföretag som har visat sådant intresse, men jag har menat att flera bör göra det i fortsättningen. Vidare säger herr Bohman någonting om att det självklart måste finnas förutsättningar. Jag har pekat på det, och jag underskattar inte heller behovet av en god samhällelig service. Men det förhåller sig så i dag, herr Bohman, att det t.ex. finns städer med en ganska god för att inte säga mycket god kommunal service med goda <skolförhållanden 0. S. V., som inte alls tycks vara attraktiva, även om man från samhällets sida är beredd att ge ett visst lokaliseringsstöd. Under sådana förhållanden menar jag att tiden bör vara inne att diskutera detta mellan statsmakterna och näringslivet och verkligen försöka få till stånd en aktivisering på den punkten.

Herr talman! Herr Bohmans senaste yttrande visar ju under vilka svårigheter oppositionspolitiker arbetar i detta hus, när han inte hade tillfälle att ge en replik. Herr Martinsson har nu grävt fram det socialdemokratiska näringspolitiska programmet. Där har han ju kunnat se att det står, att socialdemokratin vill minska eller t.o.m. avskaffa, sägs det, progressiviteten för lägre och medelstora inkomster. Det kan han inte förneka, eftersom det står där. Om man inte längre står för det uttalandet, så har det socialdemokratiska partiet ändrat åsikt i denna fråga, och det skulle ju vara mycket anmärkningsvärt. Herr Martinsson menade att det inte var riktigt korrekt återgivet, därför att det i slutet av skatteavsnittet står att skattesänkningarna skall koncentreras till de lägre inkomsttagarna. Jag nämnde ju detta uttryckligen i mitt anförande, herr Martinsson, och sade också att folkpartiets förslag om ett avdrag som är lika för alla och som göres på en sammanräkning av den statliga och kommunala skatten är en väg som bör prövas. För en ensamstående med cirka 20 000 kronor i inkomst går 50 kronor av varje hundralapp bort i skatt, och för en gift person som har ungefär 30 000 kronor i inkomst går lika mycket av varje nytjänad hundralapp bort. Frågan om marginalskatternas plats i ett modernt skattesystem är verkligen aktuell och bör tas upp, och jag tycker inte att socialdemokratin skall ändra den inställning som uttryckts i det näringspolitiska programmet.

Herr talman! Jag vet inte om jag skall nämna herr Bohmans namn ty det skulle väl komma att utlösa flera repliker från hans sida, men han hade vissa intressanta synpunkter. Han talade om att någon förfäktade en ideologi som säger att all statlig företagsamhet skulle vara självändamål. Såvitt jag förstår visar detta två saker, nämligen för det första att herr Bohman inte särskilt noggrant läst vårt näringspolitiska program och för det andra att han absolut inte har läst vårt partiprogram. Jag skall under årets remissdebatt liksom under tidigare år ta upp vissa planeringsfrågor och skall då huvudsakligen uppehålla mig vid det aktuella läget beträffande vissa statliga utredningar som redan remissbehandlats eller som nu befinner sig under remissbehandling. Det är alldeles självklart att i ett samhälle med växande offentlig sektor måste uppmärksamheten ständigt vara inriktad på att samhället arbetar effektivt men att effektiviteten måste vägas mot det behov av service som de enskilda människorna behöver. Samhället är till för människorna och inte tvärtom. All rationalisering måste följaktligen vägas mot de negativa följder som kan uppstå. Det torde vara onödigt att särskilt framhålla att den som har en socialistisk samhällsuppfattning inser betydelsen av en växande offentlig sektor, eftersom vår ideologi ändå som en av sina hörnpelare ser en samordning av de enskilda individernas krafter i samhällsorganen — i stat, landsting eller kommuner — för att därmed åstadkomma bästa möjliga bärgning och trygghet. Men samhällsorganen måste ständigt anpassas till näringslivets utveckling och behov, och detta är inte minst nödvändigt i tider då strukturförändringar förekommer i en takt som kanske aldrig förr. Det är inte någonting som är utmärkande just för vårt land, utan samma sak gäller alla industrialiserade och utvecklade länder. Vid tiden för fjolårets remissdebatt förelåg de preliminära resultaten av försöksverksamheten i fråga om regionalplanering som fått beteckningen Länsplanering 67, och det är med verkligt stort intresse som inrikesdepartementets huvudtitel nu mottagits. Depar tementschefen har redovisat sammandrag av länens målsättningar m.m. och har uttalat att han i stort sett kan godta dessa. Vidare måste det hälsas med tillfredsställelse att den försöksplanering som nu verkställts skall återkomma i den fortsatta regionala planeringen. Det är gott och väl men då inställer sig frågan: Hur skall det bli möjligt att förverkliga de olika länens målsättningar? Det vore illa om dessa inte skulle bli annat än önskedrömmar och sålunda stanna på papperet. Jag är, herr talman, angelägen framhålla att jag givetvis är så realistisk att jag är helt medveten om att det här gäller ett arbete på tämligen lång sikt. Det är emellertid angeläget att samhällets möjligheter att styra utvecklingen snabbt förbättras. Departementschefen har där framfört synpunkter som jag helhjärtat vill instämma i. Han har sagt att nödvändigheten av att samhällets beslut om lokalisering av offentliga inrättningar för t.ex. utbildning, forskning, bostadsbyggande, skolor, vägar, sjukhus och olika serviceanordningar samordnas så att effekten beträffande den regionala utvecklingen harmonierar med samhällets regionalpolitiska strävanden. Det uttalandet hälsas också med tillfredsställelse. Jag vill framhålla att departementschefen här tydligt har givit sin mening till känna angående betydelsen av att vi så snabbt som möjligt skapar regioner i landet som är administrativa enheter. Om vi tidigare i samhällsdebatten ofta har kunnat konstatera en motsättning mellan stad och land har vi nu kommit in i ett skede då det i stället pågår en dragkamp mellan olika regioner. Att regioner som inte samordnat sina resurser för att kunna utvecklas och leva vidare kommer i underläge borde vara tämligen självklart. Mera skall jag inte säga om den i dessa dagar så aktuella frågan om kommunindelningsreformens fullföljande. Jag vill endast tillägga att departementschefens synpunkter an gående vissa livskraftiga stadsregioner som alternativ till storstäderna torde delas av de flesta här i landet. En motion i den frågan har också väckts från socialdemokratiskt håll. De medel som där för närvarande står till buds är givetvis av flera slag. Det förhåller sig alldeles uppenbart så att det statliga lokaliseringsstödet, bostadsbyggandets fördelning samt den offentliga verksamheten i största allmänhet är de viktigaste elementen därvidlag. När jag talar om offentlig verksamhet inkluderar jag även statlig företagslokalisering. Det har under senare tid varit intressant att konstatera att även borgerliga politiker numera tvivlar på det enskilda näringslivets förmåga att klara sysselsättningsproblemen. I varje fall gäller det politiker i vissa delar av landet. Deras ideologi har tidigare gått ut på att samhället i goda konjunkturer skall hålla fingrarna borta från näringslivet, men när konjunkturerna viker skall samhället rycka ut till undsättning. Vid sådana tillfällen framställes interpellationer och frågor till regeringen med krav om hjälp till områden med undersysselsättning. Ibland verkar det som om vederbörande levde i den oskuldsfulla tron att det i kanslihuset finns ett kartotek över företag och företagare som det ankommer på regeringen att dirigera till olika delar av landet. I andra sammanhang talar samma riksdagsmän om att all lokaliseringspolitik skall ske utan dirigering. När vi från socialdemokratiskt håll framhåller att det för närvarande råder brist på presumtiva företag som är beredda att lokalisera sig till dylika områden och att den mest effektiva lösningen förmodligen ganska snart är att finna i statliga eller halvstatliga företag, darrar oppositionen i regelpå manschetten och övergår till att i stället tala om något fall där statlig företagsamhet varit mindre framgångsrik. Jag skulle i detta sammanhang, herr talman, vilja tillfo ga att vi i Gävleborgs län för närvarande med oro ser på utvecklingen. Efter några år av en påtaglig stabilisering av befolkningsutvecklingen har länet under det sist gångna året minskat i folkmängd med cirka 750 personer. Den ökning som uppvisats i den södra länsdelen har alltså inte tillnärmelsevis motverkat minskningen i de norra delarna av länet. Arbetslösheten är besvärande. Uppseendeväckande är att i den senaste räkningen hade t.o.m. Gävle stad 1108 arbetslösa. Den relativt största arbetslösheten redovisas dock i Ljusdalsområdet. Det är givet, såsom jag tidigare framhöll, att den som representerar ett sådant län med oro ser på denna utveckling. Det privata näringslivet räcker tydligen inte till, utan en statlig eller halvstatlig företagslokalisering bör ske. Jag har dock med mycket stort intresse tagit del av en motion till årets riksdag, II: 385, som är en partimotion från folkpartiet. Herr Wedén aviserade tidigare under debatten i dag att herr Larsson i Umeå närmare skulle kommentera denna motion, som har den mycket pretentiösa rubriken »ett näringspolitiskt program för Norrland». Alla norrlänningar har självfallet med intresse tagit del av den. Motionen börjar på följande sätt: »I denna partimotion från folkpartiet föreslår vi en regional planering för Norrland som inte gör halt vid länsgränserna samt att ett näringspolitiskt program utarbetas på grundval av denna utvecklingsplan.» Denna motion är ett praktexempel på hur folkpartiet agerar. Jag vill närmast ställa några frågor till herr Larsson i Umeå, eftersom denne senare kommer att uppträda i debatten. Man skriver i motionen om lokaliseringspolitiken och framhåller att man numera är tveksam inom folkpartiet om huruvida industriinvesteringar är det effektivaste medlet för att öka sysselsättningen i inlandet. Man menar att det är möjligt att ett stöd som i stället beräknas på grundval av antalet anställda skulle ha givit ett bättre resultat i fråga om sysselsättningen. Det skulle vara mycket intres sant att få veta vad folkpartiet menar med denna formulering. När man sedan behandlar den statliga företagsamheten framhåller motionärerna i ett stycke behovet av statlig företagsamhet men tar i det därpå följande tillbaka vad man skrivit om detta. Man börjar med att citera vad inrikesministern skrivit i statsverkspropositionen och säger att det kan ligga mycket i detta. Ganska snart framhåller man emellertid att statliga företag ändå brukar misslyckas och att det inte skulle vara särskilt lyckosamt för Norrland att få statliga subventionerade företag, som så småningom skulle gå omkull. Med denna skrivning har man uttömt den entusiasm för statlig företagsamhet, som norrlänningarna kanske ändå trodde att folkpartiet ville visa. Längre fram i motionen skriver man emellertid att det kanske i vissa fall ändå kan tänkas att en lokalisering av statliga företag är berättigad, nämligen om statliga ämbetsverk eller kanske affärsdrivande verk skulle förlägga sin verksamhet till Norrland. Det skulle man kunna gå med på. Man tar vidare i motionen upp ett enhälligt uttalande från bankoutskottet i fjol, där utskottet skrev att det kanske är nödvändigt med en statlig företagsamhet i Norrland. Det var faktiskt fråga om ett enhälligt uttalande från bankoutskottet, och det hade gjorts med anledning av socialdemokratiska motioner. Trots detta avslutar man emellertid skrivningen med formuleringen »I den mån» — jag understryker detta — »statliga företag skall startas i Norrland ———». Det framgår alltså att man fortfarande är tveksam beträffande hur man vill ha det på denna punkt. Motionen kommer givetvis att behandlas med all respekt, men det är inte särskilt mycket nytt i den. Man måste stäl la sig frågan huruvida folkpartiet med denna partimotion, som är undertecknad av en majoritet av norrlänningar eller ledamöter med norrrländskt ursprung, verkligen har berikat debatten.

Under föregående år hade vid denna tidpunkt flera remissinstanser i landet att avge yttrande över vissa då föreliggande statliga utredningar. Det gällde den statliga länsförvaltningen, ny länsindelning, skatteförvaltningen samt lag om skatterätt. Därefter har ytterligare statliga utredningar slutförts rörande den regionala förvaltningen. Jag tänker då närmast på länsdemokratiutredningens betänkande som nu är ute på remiss. Remissinstanserna har ett helt års betänketid. Vidare har under föregående månad en promemoria om kommunindelningsreformens fullföljande varit föremål för behandling i bl.a. landets samtliga primärkommuner. Av denna uppräkning torde tydligt framgå att samhällsförvaltningen på det regionala planet för närvarande är föremål för stor uppmärksamhet. Men det måste likväl framhållas att alla dessa utredningar kan få till följd att det drar ut på tiden innan erforderliga beslut fattas. En radikalt ändrad länsindelning i enlighet med utredningens förslag torde inte vara att förvänta. Däremot borde partiella ändringar kunna vidtagas med ikraftträdande om möjligt 1971. Det är min förhoppning att man verkligen skall kunna få fram förslag om dessa partiella ändringar. Beträffande förvaltningen på länsplanet = föreligger länsförvaltningsutredningens förslag enligt vilket länsstyrelsen i framtiden skulle bli det ledande och samordnande organet i den regionala översiktliga samhällsplaneringen. Därutöver skulle enligt denna utredning länsstyrelsen handha sådana uppgifter som berör förvaltningsrättsskipning samt allmän ordning och säkerhet. Medborgarnas inflytande skulle stärkas på så sätt att en medborgerlig representation infördes i länsstyrelsen. Fyra ledamöter föreslogs bli utsedda av Kungl. Maj:t och sex skulle väljas av landstinget. Länsförvaltningsutredningens förslag har remissbehandlats men ännu inte föranlett någon åtgärd, och nu föreligger länsdemokratiutredningens betänkande, i vilket som huvudprincip anförts att landstingen bör bli länets »regering» och länsstyrelsernas uppgifter i huvudsak begränsas till att vara »länsrätt». Enligt utredningen skall landstingen ta hand om den regionala planeringen, naturvård och barnavård, och vidare skall till landstingen överflyttas länsskolnämnden, <:länsarkitektorganisationen, länsbostadsnämnden samt länsnykterhetsnämnden liksom nykterhetsvårdskonsulentens, nykterhetsvårdsassistentens och socialvårdskonsulentens funktioner. Man har vidare anfört att landstinget skulle kunna vara alternativ huvudman för gymnasieskolan. Det är alltså, herr talman, vitt skilda uppfattningar som här framkommit, och med hänsyn till den i och för sig berättigade långa remisstiden för läns demokratiutredningens betänkande måste tyvärr osäkerhet fortfarande under ganska lång tid råda rörande förvaltningen på det regionala planet. Remissinstanserna har redan för ett år sedan avgivit sina utlåtanden över länsförvaltningsutredningens «betänkande. Det kommer att dröja ytterligare ett år innan remissutlåtandena över länsdemokratiutredningen inkommer. Jag måste säga att jag beklagar att vi fått denna utredningsordning. Frågan om kommunal självstyrelse på såväl det sekundära som det lokala planet är viktiga ting, men här har vi kommit i ett läge där det sannerligen vore angeläget att så snabbt som möjligt fatta beslut. Vi befinner oss i en brytningstid, då det i första hand gäller att organisera samhällsapparaten så att den fungerar effektivt i takt med utvecklingen. Statsverkspropositionen har tidigare under debatten kommenterats ur olika synpunkter. Jag vill för min del endast framhålla att trots avsevärda nedskärningar av gjorda äskanden innebär budgeten en personalökning med cirka 4 000 tjänster. Detta förklarar mycket av ökningen av totalomslutningen för det nu aktuella budgetåret, men det innebär givetvis också ett ekonomiskt engagemang för staten under därpå följande år. Som jag inledningsvis framhöll är det därför nödvändigt att myndigheter och verk ständigt har uppmärksamheten riktad på de rationaliseringsmöjligheter som kan finnas. Sucessivt börjar nu den s.k. programbudgeteringen tillämpas på allt flera områden. Även om man härav inte kan vänta sig alltför stora omedelbara resultat, är det ändå en utveckling i rätt riktning. ADB-tekniken kommer alltmer till användning och utvecklas ständigt. Riksdagen har ställt sig välvillig till de framställningar om anslag som äskats för det ändamålet, och för det kommande budgetåret föreslår nu departementschefen att ett investerings anslag på 25 miljoner kronor tillföres den centrala fonden för detta ändamål. En ständigt pågående rationaliseringsverksamhet har en central betydelse för en långsiktig planering. Såvitt jag har kunnat finna har det hittills väckt liten uppmärksamhet att finansministern i statsverkspropositionen anmält att han har för avsikt att förelägga riksdagen förslag om inrättande av ett statlig företag för konsultverksamhet inom rationaliseringområdet. Det överensstämmer helt med det förslag som statskontoret framlagt, och det överensstämmer vidare med det näringspolitiska program som den socialdemokratiska partikongressen antog under föregående år. Där anfördes följande: »Verksamheten i den offentliga sektorn skall effektiviseras så snabbt som möjligt för att därmed frigöra personal som flyttas över till nya områden. Ett statligt konsultföretag inrättas för rationaliseringsutredningar och andra uppdrag på organisationsområdet. Programbudgetering införs med sikte på medveten planering, ökad kostnadskontroll och bästa möjliga användning av resurserna.» Det skulle vara mycket att säga på den här punkten. Det är utan tvekan så att för kontorsarbete tas en ständigt växande del av vår produktionsapparat i anspråk. Ingeniörsvetenskapsakademien har publicerat en rapport, av vilken man kan utläsa att inom några år uppgår de kontorskostnader som det finns möjligheter att påverka genom administrativ rationalisering till 30 miljarder kronor. Detta belopp utgör faktiskt ungefär en fjärdedel av hela vår bruttonationalprodukt. Mer behöver väl inte sägas om nödvändigheten av att vi i en långsiktig planering med en fortsatt expansiv verksamhet hushållar med våra resurser. När nu förslag framläggs om översyn av statlig verksamhet, möts dessa tyvärr ofta av en lika häftig som osaklig kritik. Jag tänker då närmast på det nyligen avgivna betänkandet »Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken». Med hänsyn till samhällets alltmer ökade engagemang i arbetsmarknadsoch näringspolitiken har det varit naturligt och nödvändigt att arbetsmarknadsverket successivt måste anpassas härtill vad gäller verksamhetens såväl omfattning som inriktning. Detta har lett till en kraftig ansvällning av verkets resurser beträffande såväl personal som pengar. För närvarande sysselsätter verket närmare 4700 personer och omsätter 1,5 miljard kronor. I statsverkspropositionen år 1964 framhöll finansministern behovet av en översyn av verkets organisation och att denna översyn borde omfatta verket i dess helhet. Sedermera uppdrog Kungl. Maj:t åt statskontoret att i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen verkställa den beslutade översynen. När sedan denna översyn efter ett fyraårigt grundligt utredningsarbete slutförts och presenterats, visade det sig att man från håll, där man oftast med frenesi kritiserat den offentliga sektorns expansion, starkast kritiserar utredningens innehåll. Man förbiser helt att statskontoret betecknar rapporten som ett ramförslag och att någon tidpunkt då organisationsförändringen bör igångsättas inte angivits, utan man har endast framhållit att en fyraårig period med en riktig planering av övergången kan anses vara tillräcklig. Tidsschemat och hur mycket av de förslag som framförts som bör aktualiseras har statskontoret inte haft någon mening om. Kritiken har främst riktats mot att förslaget skulle innebära en kraftig centralisering av arbetsmarknadsverket. Förhållandet är det rakt motsatta. Det primära i förslaget innebär en decentralisering av arbetsmarknadsverket på så sätt att man delegerar en hel del be slutsfunktioner från arbetsmarknadsstyrelsen i Stockholm till ett antal regionala arbetsmarknadsnämnder. Vidare innebär förslaget att ett åttiotal välutrustade distriktskontor inrättas. Dessa kommer i flertalet fall att vara såväl personellt som tekniskt bättre utrustade än de nuvarande länsarbetsnämnderna. I botien kommer fortfarande att finnas möjligheter till upprättande av lokalkontor samt ombud och en uppsökande verksamhet. Fältorganisationen kommer att öka med över 500 årsarbetskrafter, och hela organisationen föreslås bli genomsyrad av den moderna teknik, som om något decennium kommer att framstå som fullständigt självklar. Man måste verkligen beklaga att en av de största tidningarna i landet kommenterar utredningen med att påstå att t.ex. en arbetslös i Kiruna skulle få åka 90 mil till Sundsvall för att söka arbete, för att nu ta ett av de mera horribla påståenden som gjorts i pressdebatten. Nåväl, allteftersom herrar ledarskribenter fått tid att läsa utredningen har även andra, mera nyanserade kommentarer presterats. Det kan kanske också vara på sin plats att i detta sammanhang framhålla, att arbetsmarknadsverket redan är i färd med att på flera punkter genomföra förslag som ingår i statskontorets utredning. Jag tänker närmast på en minskning av antalet lokalkontor samt användandet av ADB teknik i större utsträckning än vad som hittills varit fallet. Det skulle givetvis vara av intresse att redan nu i remissdebatten anföra synpunkter rörande den alltid lika aktuella bostadsfrågan. Jag skall emellertid inte göra detta på annat sätt än genom att framhålla, att oppositionen för ett par år sedan ständigt betvivlade regeringens möjligheter att genomföra sitt bostadsbyggnadsprogram, nämligen 1 miljon nya lägenheter under en tio årsperiod. Den hittillsvarande utvecklingen visar tydligt att detta program icke var någon utopi, utan att det med ett bostadsbyggande av den omfattning som detta haft under det senast förflutna året och med det förslag som statsverkspropositionen nu innehåller är en realitet. Fortfarande har vi emellertid de höga bostadskostnaderna, även om under de senaste åren en dämpning, ja, i viss mån även en minskning av kostnaderna kunnat inregistreras. Det skulle vara frestande att redan i dag gå in på den problematik som här föreligger, men vi kommer ju sedermera under riksdagssessionen att få en mera detaljrik debatt om bostäderna när statsutskottets utlåtande föreligger. Jag vill dock redan nu uttala min stora tillfredsställelse över att det även för år 1969 blivit möjligt att träffa en överenskommelse mellan staten och kreditinstituten om finansiering av bostadsbyggandet, vilket innebär att byggnadskreditiv säkerställs för igångsättning av 103 000 nya bostäder under året i enlighet med statsverkspropositionens förslag. Vad som är oroväckande i detta sammanhang är den ökning av oavlyftade kreditiv som konstaterats vid sistlidna årsskifte jämfört med årsskiftet 1967/1968. Det är att hoppas att detta förhållande är av temporär karaktär, så att de långsiktiga lånen kan sättas in för att minska kapitalkostnaderna. Med detta har jag även velat ge till känna att jag anser det vara välbetänkt att för närvarande inte på allvar aktualisera ett statligt bostadsfinansieringsinstitut. Man bör i stället i nuvarande skede inrikta alla ansträngningar på att förmå affärsbanker och andra som lämnar byggnadskreditiv att ompröva frågan om kreditivavgiftens berättigande. En särskild avgift för byggnadskreditiv kunde vara motiverad i gångna tider, då det givetvis innebar ett större risktagande än nu att lämna byggnadskreditiv. För närvarande står ju i över vägande antalet fall kommunerna i borgen för byggnadskreditiven, varför det huvudsakliga motivet för en särskild avgift icke längre föreligger. Kan den frågan lösas, minskar därmed också behovet av en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. En beredskap måste emellertid finnas, så att ett dylikt finansieringsinstitut snabbt kan insättas, därest förhållandena på kapitalmarknaden skulle avsevärt förändras. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få biträda ett, som jag förmodar, tidigare framfört yrkande om remiss av Kungl. Maj:ts proposition nr 1 till vederbörande utskott.

Herr talman! Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över att få se den nye jordbruksministern på hans plats här i kammaren — jag hoppas att vi kommer att få en del stimulerande och intressanta debatter framöver. Att statsrådet med samma ambition som han visat på det område som han nu har lämnat — det sociala — kommer att ägna sig åt sitt nya arbetsfält är jag fullt övertygad om. Jag vill också passa på att tacka den avgående jordbruksministern för de meningsutbyten som vi har haft både här i kammaren och utanför detta hus. De har alltid varit stimulerande. Ibland kanske de har varit litet hårda, men såvitt jag har fattat det har de alltid förts med en viss ömsesidig högaktning. Jag tycker att de har varit mycket uppfriskande och säkerligen till gagn för oss båda. Jag ber att få önska före detta jordbruksministern lycka till på hans nya område. Ja, herr talman, det var inte bara detta jag tänkte säga. För en tid sedan bebådade hans excellens statsministern att riksdagen så småningom skulle få en stor politisk debatt om den nordiska ekonomiska marknaden. Detta hälsar jag med tillfredsställelse eftersom den frågan utan tvekan är en av de allra viktigaste som vi har att handlägga framöver. Eftersom förhandlingarna fortsätter vill jag säga några ord om vissa detaljer i den fortsatta förhandlingsomgången. Jag tycker nog att man blir litet förvånad när man märker vilka stora förväntningar som ställs på den nya marknaden. Det är egentligen bara jordbrukets företrädare som visar en försiktigare bedömning — och kanske den mest realistiska bedömningen. Det råder ingen tvekan om att ett närmare nordiskt samarbete på vissa områden skulle kunna åstadkomma en hel del fördelar. Redan nu har ganska mycket åstadkommits tack vare detta samarbete. Fortsatta vinster må kunna göras, men jag tycker nog att de vinster som man syftar till måste bedömas efter det pris som man får betala för dem. Om de ritningar som man har gjort upp fullföljes kan nämligen det inträffa att ländernas suveränitet inskränkes. Betraktar man näringslivets struktur inom de nordiska länderna får man närmast den uppfattningen att ett ekonomiskt samarbete torde ge relativt begränsat utbyte, åtminstone på vissa områden. De viktigaste svenska exportprodukterna som har skogen som råvara, torde t.ex. inte ha så värst mycket mer att vinna på denna marknad. Det är mycket möjligt att den norska industrins negativa inställning också bottnar i denna uppfattning. Men det är klart att det finns andra områden — metall, järnindustri ete. — som kan ha en del att vinna, det är ingen tvekan om det. Det framgår emellertid med all önskvärd tydlighet i tal och skrift, att Danmarks främsta, för att inte säga dominerande intresse av denna marknad är att få avsättning för så stor del som möjligt av sitt betydande överskott av livsmedel. Under samma tid som vi här i Sverige har minskat vår produk tion av livsmedel med 5 procent har det danska jordbruket ökat sin produktion med 25 procent. Den danske jordbruksministern sade för ett år sedan här i Stockholm, att han för sin del inte funderade på någon minskning av den danska jordbruksproduktionen. Huruvida han sedan ändrat uppfattning har undgått min uppmärksamhet. Vi bör också komma ihåg att Danmark inte varit främmande för ett separat inträde i EEC just med hänsyn till sitt stora livsmedelsöverskott. I Danmark vill man, såvitt jag förstår, även inom en nordisk marknad hålla dörren öppen för ett separat inträde på EEC marknaden. Det har sagts att ett nordiskt handelssamarbete skulle underlätta ett inträde i och bli något slags inkörsport till EEC. Såvitt jag begriper är detta optimism i överkant. Det var en styrka för oss att hålla ihop i Kennedyrondens förhandlingar. Men det är inte riktigt samma slag av förhandlingar vi skall föra denna gång och inte heller en gång framöver, som jag hoppas, med EEC. Men så långt kan väl detta uttalande ändå vara riktigt, att det för Danmark möjligen skulle kunna bli lättare att få ett separat inträde i EEC, om man kan visa på att åtminstone en viss del av landets jordbruksproduktion kan avsättas inom Norden. Det största hindret för Danmark att komma med i EEC har nog varit just det förhållandet att man haft ett överskott av produkter, som även EEC marknaden har överskott av.

Sannolikt kommer också anpassningsprocessen inom det svenska jordbruket att bli en helt annan eller i varje fall till viss del en annan, om den skall ske med EEC-länderna som partners än om den skall ske med enbart det danska jordbruket som partner. Men det förhållandet att det svenska jordbruket är positivt till EEC men kritiskt till en nordisk marknad beror också på att en nordisk marknad med jordbruksprodukter skulle bli mer konkurrerande än kompletterande. En EEC-marknad skulle däremot för oss bli mer kompletterande än konkurrerande. Syftet med gemensamma marknader är, som jag har fattat det, inte minst att de skall ge möjligheter till kompletteringar länderna och deras näringsliv emellan. Betraktar man jordbruksförhållandena inom EEC får man intrycket att dessa, generellt sett åtminstone, i viss mån överensstämmer med de svenska i allmänhet. Produktionsförhållandena inom jordbruket i Danmark överensstämmer praktiskt taget endast med de bästa svenska produktionsområdenas. Det är därför som en anpassning först till dansk marknad och sedan, som vi hoppas, till EEC marknad kan komma att bli en direkt nackdel för det svenska jordbruket och kanhända också för vårt lands försörjning med livsmedel. Det är därför jag har velat påpeka detta inför de fortsatta förhandlingarna. Eventuella fördelar, låt oss säga på vissa industriområden, får icke köpas på jordbrukarnas bekostnad. Jordbrukarna utgör i dag en av vårt lands låginkomstgrupper. Det bör, menar jag, inte bli så att låginkomstgrupperna blir de som främst får bära offer till den nordiska marknadens altare. Mot slutet av förra året framlade statens jordbruksnämnd en utredning angående vår beredskap i händelse av en avspärrning eller en ännu allvarligare situation. Det är en utredning som bör stämma till eftertanke. De bekanta orden från 1940 »vår beredskap är god» gäller måhända än i dag vad beträffar vår militära beredskap men torde knap past gälla för försörjningsberedskapen på livsmedelsområdet. Svenska folket lever emellertid i lycklig okunnighet om hur besvärlig vår livsmedelsförsörjning kan bli om importen av nödvändiga produktionsmedel skulle komma att störas. De inhemska produktionsbetingelserna, vår förädlingsindustri och våra lagringsmöjligheter har tyvärr så allvarliga svagheter att man kan säga att svenska folket inte har den livförsäkring man skulle önska om något skulle hända. Vem bär ansvaret för det? Formellt är det naturligtvis regeringen i ett land som bär ansvaret för såväl den militära som den försörjningsmässiga beredskapen. Men regeringen i vårt land kan när det gäller vår materiella försörjning i varje fall dela sitt ansvar med vissa andra parter. Den för ett par år sedan hastigt bortgångna jordbruksutredningens optimistiska syn på vår beredskapssituation vägledde tyvärr regeringen vid dess utformning av de jordbrukspolitiska riktlinjerna 1967. Utredningens olycksaliga tidtabell för nedrustning av vår inhemska livsmedelsproduktion till 80 procent av behovet inom en tioårsperiod lades till grund för försörjningspolitiken framöver.

I den motion som centerpartiet avlämnade vid 1967 års riksdag i jordbruksfrågan uttalade vi också sådana farhågor. Att sedan dessa synpunkter så snart efteråt stöttades upp av en utredning av ett statligt verk torde visa att dessa farhågor inte är helt ogrundade. En eventuell nordisk marknad kan komma att ytterligare aktualisera vår beredskapssituation. I dessa trygghetsdebattens tider torde det inte vara ur vägen att påpeka, att av alla sådana problem är tryggheten för den dagliga försörjningen den viktigaste. Jag vill därför uttala den förhoppningen, att regeringspartiet trots sin nu vunna dominerande ställning och trots eventuella prestigehänsyn underkastar jordbruksnämndens utredning ett noggrant studium. Som bekant skall vi i vårt land lägga ned tredjedelen av den nu odlade åkerarealen. Det betyder att av nuvarande 3 miljoner hektar skall det vara 2 miljoner kvar. På den återstående åkerjorden skall den 80-procentiga försörjningen baseras. Jag förmodar att dessa 2 miljoner hektar återstående åker kommer att återfinnas i våra bästa jordbruksområden. Det är därför viktigt att dessa våra bästa jordbruksområden hålls intakta och i så stor omfattning som möjligt bevaras för det ändamål som de har avsetts till. Avgörande betydelse för vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning har utan tvivel våra södra slättbygdsområden. Praktiskt taget hela vår försörjning av ett så viktigt födoämne som socker är baserat på dessa södra slättbygdsområden. Det har växt upp livsviktiga förädlingsindustrier som är inriktade på dessa åkrars avkastning. Nu skall emellertid enligt den prognos som har gjorts upp 48 000 hektar av jordbruksjorden i Malmöhus län läggas ner, i Kristianstads län 50 000 hektar, i Halland 40 000 hektar. Det beräknas sannolikt komma att ske i skogsbygden. I Kronobergs och Jönköpings län skall 63 respektive 73 procent av den nuvarande åkerarealen läggas ner. Dessa län är evakueringsområden för Malmö, Lund och andra sydliga städer.

Den s.k. Malmö—Lund-regionen tycks komma att exploatera betydande delar av den bördiga Lundaslätten, och söderut kommer man att ta i anspråk ganska stora områden av den lika bördiga Söderslätt. Samma utveckling är tydligen projekterad för slätterna kring Landskrona och Hälsingborg och över huvud taget för kustslätterna norrut längs Sundet. När jag ser dessa prognoser för bebyggelsens utveckling i vårt lands förnämsta jordbrukslän måste jag säga att man anser sig ha råd att visa en förbluffande ringaktning för den odlade åkermarken i vårt land, som dock är underlaget för vår framtida försörjning. I vårt grannland Norge har man en rakt motsatt bedömning. Där försöker man såvitt det är möjligt skydda den odlingsbara marken för bebyggelse, och drar man fram vägar, försöker man dra dem så att man skonar de odlingsbara markerna.

Jag har den uppfattningen, att det är hög tid att vi åstadkommer vad jag skulle vilja kalla en riksplanering för markens användning. Det är vårdslöst att låta utvecklingen fortsätta som nu. Det förefaller nämligen ibland som om samhället hade tappat kontrollen över hur marken bör användas. Det tycks ibland som om stora byggföretag och kapitalintressen inom industri och handel bestämmer hur marken skall användas i vårt land. Vi kommer framöver att få debattera de frågorna, efter som centerpartiet har aktualiserat dem i motioner till årets riksdag. När vi fattade beslutet i jordbruksfrågan 1967 blev vi överens på vissa betydelsefulla punkter. En sak som vi var överens om var att underlätta bildandet av bärkraftiga jordbruksenheter både genom att underlätta köp och genom att underlätta sidoarrenden. Genom att jordpriserna i vårt land på många håll överstiger avkastningsvärdet, ibland upp till och över 100 procent är det många jordbrukare, framför allt yngre, som inte har kapitalresurser att köpa jord men som har möjligheter att arrendera tillskottsjord. Sidoarrendena är alltså väsentligt lättare att tillgripa för att göra en ofullständig brukningsdel fullständig.

Utredningen rekommenderade därför på sin tid att arrendelagsutredningen skulle få ta upp denna fråga till behandling. I propositionen 1967 gjordes samma uttalande och riksdagen biföll den enhälligt. Nu har arrendelagsutredningen prövat denna fråga och har också lagt fram förslag i ämnet. Tyvärr har denna utredning, måste jag säga, missuppfattat frågans innebörd och vad som avsågs av jordbruksutredningen och med riksdagsbeslutet. Arrendelagsutredningen ökar visserligen besittningstryggheten i fråga om de gårdar där en arrendator är bosatt. Det kallar man för gårdsarrenden. Men utredningen vägrar sådan besittningstrygghet i fråga om de s.k. sidoarrendena genom att icke tilllåta optionsrätt för dessa. Som jag sade är det sidoarrendena som är de viktigaste ur strukturrationaliseringssynpunkt, d.v.s. såsom förstärkning åt ofullständiga enheter. Om det har lyckats brukaren av en ofullständig egendom att genom ett sidoarrende få en acceptabel brukningsenhet borde han åtminstone ha samma besittningstrygghet där som tillkommer den jordbrukare som är bosatt på sin egendom. Tyvärr har arrendelagsutredningen gått en motsatt väg. Den målsättning som avsågs i riksdagsbeslutet och av jordbruksutredningen motarbetas av denna utrednings förslag. Jag skall illustrera det med några exempel för att det skall stå klart hur felaktigt detta förslag åtminstone enligt min mening är. Om man tänker sig att ägaren till en ofullständig egendom, låt oss säga på 20 hektar, utarrenderar den till en person som bosätter sig på den egendomen, får denne arrendator besittningsskydd i fråga om den gården, och därom är ingenting att säga. Det innebär en förbättring. Men om denna gård 1 stället utarrenderas till en granne som kanske brukar en ofullständig egendom av samma storlek, låt oss säga på 20 hektar, åstadkommer man därigenom en anordning, som är fullt i överensstämmelse med riksdagsbeslutet att man skall försöka att av två mindre göra ex fullständig egendom. Men vid den transaktionen inträffar det märkliga enligt arrendelagsutredningens förslag att arrendatorn mister sin besittningsrätt eller trygghet till den nyförvärvade gården. Om någon har behov av besittningsskydd så är det ju den som genom ett sådant tillskottsarrende har förstärkt och förstorat sin brukningsdel. Han har då skaffat maskiner och investerat och bör ha trygghet för att använda dem. han den nya gården till ett gårdsarrende och behåller då besittningstryggheten till den, men då mister han besittningsrätten till den han hade förut, trots att han brukar bägge. Äger han den första gården och arrenderar en ny vid sidan om får han ingen besittningsrätt på denna eftersom det är ett sidoarrende. Men flyttar han bort från sin egen gård och bosätter sig på arrendegården blir det ett gårdsarrende och han får besittningstrygghet. Det är emellertid ganska sannolikt att byggnaderna är bäst på den gård han själv äger, men vill han ha besittningsskydd får han lämna den. Det är mig obegripligt att en utredning kan komma fram till så märkvärdiga förslag som från rationaliseringssynpunkt är så helt felaktiga. De innebär ett steg baklänges i den jordbrukspolitik som beslutats. Därmed vill jag inte kritisera arrendelagsutredningen i övrigt, ty den har kommit med många bra förslag, men när det gäller att använda arrendeinstitutionen för att storleksrationalisera har man enligt min mening helt felbedömt uppgiften. Vi brukar åtminstone inte i onödan sätta vår tillit till regeringen, men beträffande denna sak hoppas jag livligt att regeringen visar en mera realistisk och praktisk uppfattning än den utredningen ådagalagt. Jag hoppas därför att jordbruksministern, eller vilket statsråd det än må bli som kommer att utforma en ny arrendelag, följer den reservation som lämnats till utredningen och där det förordas optionsrätt även för sidoarrendena. Detta är från rationaliseringssynpunkt det enda riktiga och det överensstämmer också med den allmänna inriktning som vi enats om för att åstadkomma bärkraftiga jordbruksenheter.

Vi skall ju ha en utrikesdebatt någon gång i mars och antingen i anslutning till den eller vid ett annat tillfälle får handelsfrågorna tas upp. Herr Hanssons i Skegrie anförande innehöll dock så många påståenden och anklagelser att jag inte vid detta tillfälle kan låta dem stå helt oemotsagda.

Jag vill fästa kammarledamöternas. uppmärksamhet på att ingen av dem som ställer sig mest skeptisk, för att inte säga rent kritisk, mot det nordiska ekonomiska samarbetet tog detta tillfälle i akt att låta sig vara representerad. Jag beklagar detta eftersom vissa av de missförstånd som herr Hansson gjort sig skyldig till onekligen hade kunnat undanröjas i de diskussioner som där förekom.

Jag tror emellertid inte att det problemet är olösligt, men jag skall inte nu gå närmare in på den saken. Det får vi som sagt tillfälle att göra längre fram. Herr Hansson i Skegrie presterade en ganska besynnerlig argumentation och menade att om det nordiska samarbetet över huvud taget är av något värde, så är det i alla fall inte mycket att fästa sig vid. Det är bra mycket bättre, menade herr Hansson, om vi kan åstadkomma en lösning på den stora integrationsfrågan i Europa genom att övervinna marknadssplittringen och få en utvidgning av EEC till stånd. Om jag förstod herr Hansson rätt menade han att han därvidlag inte har några betänkligheter. En av anledningarna till att frågan om det nordiska samarbetet har fått så stark aktualitet under det senaste året är dock att ingen tror att det är realistiskt att räkna med att vi kan nå en överenskommelse i den stora europeiska integrationsfrågan inom den närmaste framtiden. Under dessa omständigheter har man ansett det vara till fördel om de nordiska länderna kunde svetsas samman bättre, kanske rent av i en ekonomisk union. Då kommer nämligen våra förbindelser med yttervärlden i olika sammanhang att kunna bevakas mycket bättre, vilket skulle vara till vår egen fördel. Sedan skall man inte tro — vilket herr Hansson i Skegrie uppenbarligen gör — att det blir en lätt match att lösa de svenska jordbruksproblemen när vi får en utvidgad gemensam marknad i vår del av världen. Som väl ingen har undgått att observera brottas nämligen EEC för närvarande med oerhört svåra överskottsproblem, som man i dag inte vet när man kan finna lösningen på. Där räcker det inte med att hänvisa till den engelska marknaden. Om EEC-länderna kan finna ökade avsättningsmöjligheter för sitt överskott på jordbruksprodukter i England, så går detta kanske ut över det danska jordbruket, och då skulle vi alltjämt ha = avsättningssvårigheterna kvar här i Norden. Vidare skall man observera att den svenska prisnivån för närvarande ligger något över prisnivån i EEC, man har sagt mig 5 procent över. Det skulle sålunda inte innebära någon reell lättnad i det svenska jordbrukets bekymmer, om dörrarna till EEC öppnades för oss — vilket de inte gör. Och då tror vi att man genom ett samgående på det sätt som ämbetsmannarapporten tar sikte på lättare skulle kunna komma till rätta med våra strukturproblem, om vi gemensamt anstränger oss att bygga ut vårt näringsliv på ett rationellt sätt och med en bättre arbetsfördelning. Detta bör skapa möjligheter för företagen i hela Norden att bättre än i dag hävda sig i den allt hårdare konkurrensen. Det är den ena fördelen. Kanske kommer det resultatet att låta vänta på sig, men för min del tror jag att redan när det blir känt att Nordens länder går samman kommer vi att accepteras som en part vid förhandlingsbordet. Jag tror att vi har mycket att vinna på varandras medverkan i detta sammanhang. Denna lärdom kan vi dra redan av Kennedyförhandlingen. även om det inte nu är fråga om en Kennedyförhandling — det är den enda punkt där jag vill ge herr Hansson i Skegrie rätt — har vi ändå gjort den erfarenheten att det var till fördel att vi höll ihop. Jag tror att nordisk sammanhållning kommer att visa sig vara till fördel i alla våra förbindelser med yttervärlden. Jag vill också betona att ingen av dem som satt sig in i denna problematik har kunnat ungå att se att det finns problem och svårigheter, som ingalunda är Öövervunna. Utredningarna kommer att kompletteras, och det material som därvid framkommer skall på samma sätt som den preliminära rapporten bli offentlig och ge möjlighet till en saklig diskussion. Med god vilja tror jag emellertid att vi har utsikter att komma vidare. Jag är medveten om att samarbetet i initialskedet kan innebära vissa uppoffringar inte bara för vårt land utan lika väl för de tre grannländerna. Jag tror dock att vi kan åstadkomma en jämn fördelning av dessa uppoffringar liksom också av fördelarna — utgångspunkten har ju varit att samarbetet skall kunna ordnas så att det blir till fördel för alla de deltagande länderna. Det är inte alltför svårt att visa att en balanserad uppgörelse på detta sätt i varje fall tycks ligga inom räckhåll, om den politiska viljan finns.

Herr talman! Herr statsrådet och chefen för handelsdepartementet får ursäkta att jag inte har så stort förtroende för regeringen att jag skulle avstå ifrån att uttala farhågor för de svårigheter som kan bli aktuella för det svenska jordbruket i en gemensam nordisk marknad.

Han ville därför inte biträda inrättandet av en sådan marknad. Herr statsrådet får därför förlåta mig att jag inte kunde avstå från att här påpeka att man inför de fortsatta förhandlingarna måste observera jordbrukets utsatta ställning. Herr statsrådet erkände ju själv att jordbruksfrågorna är en av de största stötestenarna i detta sammanhang. Det är därför förbluffande att herr statsrådet ville förmena mig att över huvud taget framföra en sådan mening. Bakgrunden till att jag nämnde att jordbruket i vårt land inte fruktar EEC är att denna marknad är mera lik den svenska. Den danska jordbruksproduktionen motsvaras endast av den bästa svenska produktionen. Det är alltså bara de skånska och halländska slätterna som kan ta upp en fri konkurrens med Danmark. Hur har statsrådet tänkt sig att de övriga delarna av vårt jordbruk skall klara denna konkurrens? Är herr statsrådet beredd att låta det svenska jordbrukets omfattning krympa under den 80-procentiga självförsörjningsgrad och de två miljoner hektar som vi tidigare uttalat oss för?
Herr talman! Jag har inte anklagat herr Hansson i Skegrie för att han hyser betänkligheter eller oro för det svenska jordbrukets öde i samband med en nordisk marknad. Jag har ju tvärtom sagt att det är ett av de problem som vi har att brottas med den närmaste tiden. Möjligen kan jag tycka att herr Hansson dragit litet för vittgående slutsatser när han redan nu ställer sig nästan avvisande till tanken på ett fastare och utvidgat ekonomiskt samarbete, som naturligtvis också kan inrymma vissa ting på jordbruksområdet utöver det samarbete som redan nu utvecklat sig inom ramen för EFTA. Men om herr Hansson i Skegrie har så stora betänkligheter förstår jag inte att han inte har övertygat sin partiledning om att vid de överläggningar med parlamentariker, som de samlade nordiska regeringarna nu för, skall ni vara representerade och kunna framföra era betänkligheter. Det är en anklagelse, herr Hansson i Sekgrie, som jag inte riktar bara mot Er personligen utan mot centerpartiet över huvud taget. Jag vill bara än en gång framhålla att det finns svårigheter även på andra områden. Det bör emellertid uppmärksammas att i ämbetsmannarapporten har man — alltså på det planet, utan att regeringarna har tagit någon ställning till sakmaterialet — lyckats resonera sig fram till lösningar. Det finns flera frågor som är lösta än som är olösta. Och att man på kompromissens väg även på de återstående, ännu öppna områdena skall kunna nå fram till över enskommelser och kompromisser skall vi väl ändå inte redan nu utesluta. Det finns all anledning, oavsett vad som sägs på danskt håll och på jordbrukshåll i Övrigt, att fortsätta att söka sig fram till uppgörelser även på dessa områden. Och jag kan nämna — min kollega jordbruksministern är här — att jordbruksministern har föranstaltat om ett första sammanträffande med jordbrukets organisationer redan nästa vecka. Det är troligt att det blir flera sådana överläggningar, och jag kan försäkra herr Hansson i Skegrie att under utredningsarbetets gång liksom i fortsättningen kommer vi att använda tiden för att hålla nära och fortlöpande kontakt med alla näringsorganisationer. Det har vi gjort och det kommer vi att göra. Men jag lovade ju, herr talman, att jag inte skulle tala länge, när vi ändå får tillfälle att återkomma till problematiken. Jag har nog sagt vad jag anser att jag bör säga vid detta tillfälle.

Herr talman! Jag vill upplysa herr statsrådet om att jag för egen del är positiv till ett nordiskt ekonomiskt samarbete. Jag har studerat en hel del av det som hänt härvidlag och läst om vad som avses hända. Jag har fullt klart för mig att vi redan nu inom det nordiska ekonomiska samarbetet på vissa punkter har hunnit längre än vad man gjort inom EEC, och kan vi fortsätta på detta sätt, så gärna för mig. Vad jag däremot varnat för är att vi skulle försöka köpa fördelar för vissa grupper i vårt land på låginkomstgruppernas bekostnad. Och jordbrukarna är i dag en av vårt lands låginkomst
Herr talman! I den mån vi behöver ta på oss uppoffringar för det nordiska samarbetet, så är det alldeles självfallet att vi skall göra detta solidariskt. Det är inte meningen att vältra över svårigheterna på någon särskild grupp. Detta är en del av den problematik som ryms i de föreliggande planerna och som också har betydelse för våra möjligheter att nå en lösning av jordbruksproblemet på detta område. Jag blev rätt glad när jag hörde det tonfall som herr Hansson i Skegrie nu använde. Han sade att också han ställde sig positiv till ett nordiskt ekonomiskt samarbete, men han underströk ånyo de stora farhågor som han hyste för jordbrukets vidkommande. Därvidlag kan jag förstå honom. Vad jag däremot har svårt att förstå är att centerpartiet, som med hänsyn till sin starka jordbruksförankring har alldeles speciella intressen att bevaka, var det enda demo, kratiska parti som inte deltog i de överläggningar som hölls under lördagen och söndagen.